Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 25 behandlas vissa delar av budgetpropositionens förslag inom industridepartementets verksamhetsom råde. Förutom motioner som mera direkt gäller de berörda anslagen behandlas motioner om vissa tekofrågor. I detta sammanhang behandlas en moderat besparingsmotion, vilken utgör en följdmotion till partimotionerna om inriktningen av den ekonomiska politiken samt om näringspolitiken. I denna motion, nr 1896, beräknar vi de totala besparingarna inom industridepartementets totala verksamhetsområde kunna uppgå till ett belopp av ca 1,8 miljarder. Den omständigheten att många frågor behandlas i annat sammanhang gör att våra yrkanden inte kan behandlas samtidigt. Det är således delar av våra totala besparingsförslag som nu blir föremål för avgörande, medan övriga förslag tas upp i anslutning till en rad särpropositioner. Denna uppläggning av riksdagsarbetet, vilken betingas av uppsplittringen på ett flertal regeringspropositioner, gör att helheten blir svår att överblicka. Det blir med andra ord alltmer komplicerat att jämföra regeringens och oppositionens olika budgetalternativ. Våra besparingsförslag skall ses i relation till vad som måste göras på skattepolitikens område för att främja näringslivets konkurrenskraft och framtida lönsamhetsutveckling. Systemförändringar blir alltmer ofrånkomliga i ett läge med ett gigantiskt budgetunderskott, allt fler utlandslån och ökade statsskuldsräntor. Det är absolut nödvändigt att genomföra besparingar i en sådan omfattning att trenderna i den nuvarande utvecklingen kan vändas i positiv riktning. De höga skatterna är ett av våra största samhällsproblem. Skatterna hämmar många välståndsskapande insatser. Vårt internationellt sett extrema skattetryck är en av de avgörande orsakerna till att Sverige alltsedan andra hälften av 1960-talet haft en väsentligt sämre ekonomisk utveckling än andra västeuropeiska länder. Det höga skattetrycket beror på att den offentliga sektorn är för stor och att den enskilda sektorn är för liten. Dessa två sektorer är beroende av varandra som två kommunicerande kärl, dvs. som de två kamrarnaii ett timglas. Den moderata strategin går ut på att öka den enskilda sektorns andel av vår ekonomi och minska den offentliga, dvs. den politiska, sektorns andel. Genom att de offentliga utgifterna hålls tillbaka kan underskotten och skattetrycket minska samtidigt. De besparingar vi gör i offentliga utgifter kommer därmed hushåll och företag till godo genom sänkta skatter och genom minskad offentlig upplåning. Genom skattesänkningar stimuleras tillväxten av den enskilda sektorn. Företag kan lättare bildas och expandera. En allt större del av vår samlade produktion måste åstadkommas inom det enskilda näringslivet. Det gäller inte bara industrin. Det gäller i kanske ännu högre grad tjänstesektorn. Många av de tjänster som i dag utförs av stat, landsting och kommun kan därigenom komma att utföras av den enskilda tjänstesektorn. Resultatet blir ofta både högre kvalitet och lägre kostnader. Just de sänkta skatternas roll för att få fart på det enskilda näringslivet måste uppmärksammas mer. Sänkta skatter har en nyckelfunktion därvidlag. Det är helt enkelt så att beskattningen innebär att man tar resurser från företag och hushåll och för över dem till den politiska sektorn. Minskar man skatteuttaget, kommer hushåll och företag att bli ekonomiskt starkare. Det är detta som är det centrala i vår lågskattepolitik. Fru talman! Det är endast en politik med denna inriktning som kan ta oss ur vår ekonomiska kris. En minskning av budgetunderskottet är den enda framkomliga vägen för att undvika mycket hög arbetslöshet och mycket hög inflation i framtiden. Våra besparingsförslag skall ställas mot regeringens skattehöjningspolitik. I regeringens egen långtidsutredning sägs att budgeten behöver förstärkas med 6 miljarder kronor per år fram till 1990. Regeringen har i genomsnitt höjt skatterna med 6 500 kr. per hushåll sedan den tillträdde. Fortsätter man med ett budgetunderskott på 80-90 miljarder kronor, innebär det en skuldökning med 40 000 kr. per år för t.ex. en tvåbarnsfamilj. De centrala fördelningskonflikterna står i dag mellan vår generation och nästkommande generationer och mellan privat och politisk sektor. Jag har, fru talman, med detta redovisat en rad viktiga motiv för de besparingsförslag som vi har lagt fram i vår besparingsmotion som nu behandlas. Det är nödvändigt att återkommande göra detta, eftersom vi ständigt möts av ett statiskt socialdemokratiskt tänkesätt. Socialdemokraterna bortser helt från de dynamiska effekterna av en neddragning av budgetunderskottet och effekterna av sänkta skatter. Som framgår av de reservationer som vi fogat till det betänkande som kammaren nu har att ta ställning till, gäller våra besparingar bl.a. anslagen till kommittéer och branschpolitiska råd, viss statsstödd exportkreditgivning, anslagen till Sveriges Investeringsbank, industripolitiska åtgärder för tekoindustrin m.m. Jag skall inte ta upp kammarens tid för en genomgång av varje delområde, utan begränsar mig till ett par av dem. I övrigt hänvisar jag till vad vi har anfört i resp. reservation. I budgetpropositionen begär regeringen att riksdagen skall anvisa 78,3 milj.kr. till industripolitiska åtgärder för tekoindustrin under nästa budgetår. I samband med 1983 års tekobeslut riktade vi stark kritik mot omläggningen av tekostödet. Det statliga stödet till tekoindustrin måste enligt vår mening inriktas på generella stödåtgärder och utformas på ett sådant sätt att en konkurrens kan upprätthållas på lika villkor inom branschen. Vi upprepar således vår kritik ännu en gång. Regeringens uppläggning innebär att det selektiva stödet tillåts öka ytterligare. Detta är oacceptabelt, emedan denna form av stöd leder till att konkurrenssituationen snedvrids mellan de företag som får resp. icke får del av stödet. Med hänvisning till detta och under åberopande av att riksdagen tidigare har bifallit ett moderat motionskrav om en mjukare nedtrappning av äldrestödet än den regeringen föreslog i proposition 1982/83:130, har vi nu begärt att riksdagen skall avslå regeringens förslag om anslag till selektiva åtgärder. Som vi har anfört i tidigare motioner bör den långivning som avser rationaliseringar inom konfektionsindustrin upphöra. En avveckling av de särskilda strukturgarantierna är också en näraliggande besparingsåtgärd som tycks godtas tämligen allmänt. Mot denna bakgrund bör stödformen ”särskilda strukturgarantier” avskaffas. Likaså bör det särskilda anslaget för täckande av kostnader för räntebefrielse utgå vad gäller redan lämnade strukturgarantier. Detta bör ske senast i samband med utgången av nästa budgetår. Kostnader av detta slag som visar sig ofrånkomliga får under nästa budgetår täckas med medel ur det anslag som regeringen föreslår för branschfrämjande åtgärder. Regeringen har i proposition 1983/84:135 om industriell tillväxt och förnyelse lagt fram förslag om att ramen för de här aktuella garantierna förs samman med garantiramen för strukturgarantier till företag inom vissa industribranscher till en samlad engagemangsram för dessa båda typer av strukturgarantier. Vi har i en motion med anledning av den sistnämnda propositionen yrkat att riksdagen skall avslå detta förslag. Vi anser att denna typ av lånegarantier på många sätt får samma konsekvenser som statlig långivning. Riskbedömningen av olika projekt snedvrids, vilket kan leda till resursslöseri. Några nya lånegarantier bör, som sagt, inte lämnas. Vi får således, som utskottet också påpekar i betänkandet, återkomma till dessa frågor i samband med riksdagens behandling av den s.k. förnyelsepropositionen. Vi har också aktualiserat riksdagens tidigare beslut om ett vidgat bemyndigande för regeringen att medge avtal om nya beredskapslån samt ytterligare anslagsmedel till beredskapslagring och industriella åtgärder i regi av överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Vi anser att dessa bemyndiganden bör upphävas och föreslår därför att regeringen i första hand söker tillgodose det aktuella syftet genom en omdisposition av det utrymme som står till buds. Det bör innebära betydande besparingar under de kommande åren. Detta yrkande behandlas emellertid i försvarsutskottet, och där följs yrkandet uppi en moderat reservation, vilken kommer att diskuteras något senare under dagens sammanträde. I några med folkpartiet gemensamma reservationer tar vi också upp frågor rörande konkurrensbegränsningar i offentlig verksamhet, försäljning av enheter inom den statliga Eiserkoncernen och importen av tekovaror. Vi anser det principiellt felaktigt att staten söker begränsa importen genom kvantitativa restriktioner. Dessa restriktioner medför ingen minskning av den totala importen, utan endast en förskjutning mot dyrare import, till nackdel för konsumenterna. Så länge restriktionerna är i kraft är det ett absolut krav att de tillämpas på ett sådant sätt att importen inte försvåras och därmed också fördyras mer än nödvändigt. De nya reglerna för hemtagning har fått en handelshindrande effekt utöver vad som ligger i själva begränsningen av importen. Det är därför befogat att riksdagen, enligt vårt förslag, uppmanar regeringen att noga följa effekterna och, om handelshindrande effekter konstateras, även upphäva dem. Till sist skall jag ge några kommentarer till kommittéanslaget. Från detta anslag bestrids även utgifter för ett antal branschpolitiska råd. Vi anser att värdet av dylika branschråd och liknande samrådsorgan är tvivelaktigt. Branschråden medför ofta en onödig formalisering av kontakterna med näringslivet och drar omotiverat stora kostnader. Vi har dessutom noterat att flera av branschråden redan har lagts ned. Därför bör även de återstående råden snarast avvecklas. Härigenom, och genom andra besparingsåtgärder som vi pekat på i vår motion, bör kommittéanslaget kunna begränsas till ett belopp som är avsevärt lägre än det regeringen har föreslagit. Fru talman! Med det anförda och med hänvisning till vad som i övrigt har anförts i våra reservationer, ber jag att få yrka bifall till samtliga moderata reservationer som fogats till näringsutskottets betänkande nr 25.

Fru talman! Det här betänkandet berör bara en del av industridepartementets verksamhetsområde och då främst vissa anslag. Det vore i och för sig intressant med en bred näringspolitisk debatt, men jag skall i dag avstå från att ta upp en sådan. De mera övergripande och offensiva näringspolitiska åtgärderna och kraven för att utveckla näringslivet har vi anledning att återkomma till senare, bl.a. i anslutning till behandlingen av den s.k. förnyelsepropositionen. Från centerns sida ser vi mycket kritiskt på den passivitet som regeringen visar och den centralisering som sker på det näringspolitiska området i många sammanhang, men jag skall i dag avstå från att närmare fördjupa mig i detta. Centern har på tre punkter anmält avvikande mening gentemot utskottsmajoriteten. Det gäller utbildningen av förtroendemän inom kooperationen, hemslöjden och dess konsulentverksamhet samt ursprungsmärkning av kläder. Jag skall börja med vad utskottet anfört om förtroendemannautbildningen inom kooperationen. Den föranleds ju av inrättandet av det kooperativa rådet och en s-motion med krav om stöd till utbildning inom konsumentkooperationen. Jag vill först understryka den vikt som centern lägger vid en fungerande kooperation och en utvecklad kooperativ verksamhet. Vi centerpartister ser kooperationen som ett mycket viktigt inslag i näringslivet och i andra sammanhang. Kooperativ verksamhet utgör en viktig länk i ett blandekonomiskt samhälle och ger goda möjligheter till inflytande och medbestämmande över viktiga sektorer. Av den anledningen medverkar vi också på flera sätt till att utveckla och stärka kooperationens roll. Som ett bevis på detta har vi accepterat inrättandet av ett kooperativt råd, som jag tror kan spela en viktig roll när det gäller att utveckla och tillvarata kooperativa intressen. Kammaren skall ju senare mera ingående behandla kooperationsfrågorna. Jag skall därför inte i det här sammanhanget ytterligare fördjupa mig i principerna och arbetssätten för kooperationen. Vad det i dag gäller är eventuellt stöd till utbildning av förtroendemän inom kooperationen. I motsats till utskottsmajoriteten menar vi att kooperationens olika organisationer själva bör bära det fulla ansvaret för utbildningen. Att i dagens statsfinansiella läge öppna dörren för att samhällsmedel skall utgå till förtroendemannautbildningen tycker vi inte är det mest angelägna. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 4. Nästa punkt där vi anmält avvikande mening är stödet till hemslöjden och då i första hand konsulentverksamheten. Från centerns sida har vi vid upprepade tillfällen framhållit vilken betydelse hantverket och hemslöjden har när det gäller sysselsättningen, inte minst i glesbygderna. De produkter och tjänster som hemslöjden producerar utgör ett värdefullt komplement till den industriella och massfabricerande produktionen. År 1981 lade ju riksdagen fast målen för hemslöjden. Då slog riksdagen fast att den regionala hemslöjdsorganisationen bör omfatta två hemslöjdskonsulenter i varje län. Det slogs samtidigt fast att det får ankomma på nämnden för hemslöjdsfrågor att avgöra i vilken ordning utbyggnaden skall ske. Inför årets budgetproposition hade nämnden för hemslöjdsfrågor prioriterat konsulentverksamheten mycket högt och begärt pengar för ytterligare fyra tjänster. Dess värre fick man inte gehör hos regeringen för sitt krav. I budgetpropositionen lyser dessa pengar med sin frånvaro. Och inte heller majoriteten i näringsutskottet tycks vara intresserad av att leva upp till de av riksdagen tidigare fastställda målen för hemslöjdsorganisationen. Njuggheten är lika stor i utskottet som i propositionen. Enligt centerns mening är det hög tid att gå från ord till handling. Riksdagen bör leva upp till de fastställda målen såsom de kom till uttryck 1981. För att finansiera en utbyggnad av konsulentverksamheten med ytterligare fyra tjänster krävs att det av regeringen föreslagna anslaget ökas med 432 000 kr., vilket belopp vi har reserverat oss för. En utbyggnad av konsulentverksamheten skulle också underlätta för slöjdorganisationen att fullgöra sin del av det ökade samarbetet med utvecklingsfonderna i länen — hemslöjden agerar ju tillsammans med utvecklingsfonderna för att utveckla och stimulera hemslöjdsverksamheten. Jag beklagar att de övriga partierna i utskottet inte har insett betydelsen av en väl fungerande hemslöjdsorganisation. Den sysselsättning som hemslöjden skapar ger kanske inte alltid de största och mest braskande rubrikerna i massmedia, men jag vill påstå att hemslöjden som sysselsättningsskapande instrument inte är mindre värdefull för det. Genom en serie av insatser kan ett betydande antal sysselsättningstillfällen skapas inte minst i glesbygden. En välutvecklad hemslöjdsorganisation ger alltså ett betydande tillskott till sysselsättningen, särskilt i de bygder som sedan länge lider brist på tryggad sysselsättning. Vidare bidrar hemslöjden till att tillvarata och utveckla värdefulla kulturtraditioner. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Jag vill i det här sammanhanget fråga Lilly Hansson, som företräder utskottsmajoriteten, varför socialdemokraterna inte vill leva upp till de av riksdagen uppställda målen för hemslöjden. Inser inte Lilly Hansson att en utvecklad slöjdnäring är minst lika värdefull att slå vakt om som andra industripolitiska sektorer? Till sist, fru talman, skall jag mycket kortfattat beröra centerreservationen Vi har begärt en utvärdering av nuvarande regler på området, som innebär att ursprungsmärkningen skall vara slutförd senast då kläderna saluhålls till förbrukare. Dessa regler kan lätt kringgås, och därför har vi krävt att man skall pröva möjligheterna att övergå till att tillämpa krav på märkning redan vid gränsen. Den här frågan har studerats av en arbetsgrupp inom regeringskansliet, som kommit fram till att de nuvarande reglerna tekniskt sett enkelt kan anpassas till en märkning och kontroll vid gränsen. Utskottsmajoriteten har trots detta inte ansett sig kunna gå motionskravet till mötes. Den aktuella departementspromemorian är nu föremål för remissbehandling, och vi menar att man sedan denna slutsförts noga bör överväga möjligheterna att övergå till ursprungsmärkning redan vid gränsen. Ett uttalande från riksdagen på denna punkt vore enligt vår uppfattning ett viktigt steg på vägen. Fru talman! Jag yrkar bifall till centerns reservation nr 13.

Fru talman! Folkpartiet har avgivit reservationer beträffande ett flertal av de frågor som behandlas i näringsutskottets betänkande 25. En del av dessa reservationer har vi avgivit tillsammans med något eller några av de övriga partierna. De föregående talarna har redan berört innehållet i vissa av de reservationer där vi redovisat i förhållande till utskottsmajoriteten avvikande uppfattningar. I reservation 1 motiverar vi varför branschråden och andra liknande samrådsorgan enligt vår uppfattning successivt bör avvecklas. Vi anser att värdet av branschråden är av begränsad omfattning. Råden medför ofta en onödig formalisering av kontakterna med näringslivet och drar självfallet också en hel del kostnader. En successiv avveckling av de nu återstående råden — ett flertal av dem har redan tidigare avvecklats — borde därför enligt vår mening vara en riktig åtgärd. Reservation 3 gäller anslag till kommittéer. Vi konstaterar där att riksdagens inflytande över ERU:s resursförbrukning normalt bör utövas inom ramen för dess regionalpolitiska beslut. Därför kan vi inte ställa oss bakom moderatmotionen, som kräver att kommittéutgifterna minskas genom neddragning av ERU:s verksamhet. Betydande besparingar bör däremot kunna åstadkommas genom att ett antal branschråd m.fl. organ avvecklas och övrig verksamhet som finansieras över anslaget minskas. Folkpartiet föreslår att kommittéanslaget prutas med 5 milj.kr. jämfört med regeringens förslag på detta område. I reservationerna 4 och 5 redovisar vi — tillsammans med centerpartiet och moderaterna i reservation 4 och tillsammans med moderaterna i reservation 5 — vår syn på statligt stöd till den interna utbildningen av förtroendemän. Vi anser att med nuvarande samhällsekonomi saknas förutsättningar för statligt stöd till denna form av utbildning. När det gäller ifrågavarande utbildning, intern sådan, av förtroendemän anser vi att ansvaret bör ligga hos de kooperativa organisationerna. När det gäller reservation 11, industripolitiska åtgärder för tekoindustrin, konstaterar vi att regeringens förslag resulterar i en ytterligare ökning av det selektiva stödet till tekobranschen. Folkpartiets uppfattning är emellertid att detta stöd liksom även andra liknande branschstöd måste avvecklas. Det har vi redovisat vid otaliga tillfällen i denna kammare. Staten bör i första hand värna om konsumenternas intresse av bra kläder till låga priser. Detta är en liberal konsumentpolitik som bör värnas. Takten i avvecklingen av det selektiva stödet redovisar vi genom en minskning av anslaget med 20 milj.kr. jämfört med regeringens förslag. En total avveckling av stödet redan från nästa budgetår, som föreslås i moderatmotionen, är inte försvarbar enligt vårt sätt att se på den här frågan. Ett sådant förfarande skulle troligen få svåra konsekvenser för berörda företag. Utvecklingen skulle med andra ord gå för snabbt. Reservation 14 berör en viktig fråga även den, nämligen principerna om fri konkurrens och fri upphandling. Reservanterna konstaterar det viktiga i att de offentliga organen, liksom företag med statligt ägarintresse, verkligen lever upp till de principer som är allmänt accepterade när det gäller fri konkurrens och fri upphandling. Såväl stat och kommun som landsting har här att verkligen både känna och ta ett ansvar och inte frestas av att gynna s.k. egna företag vid upphandling av varor och tjänster. Tekoområdet är inte något speciellt i detta hänseende — självfallet gäller detta även andra områden. Fru talman! När det gäller ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder har vi från folkpartiets sida ett särskilt yttrande. I budgetpropositionen föreslås en omläggning av finansieringssystemet, som innebär att samtliga kostnader för u-krediterna i fortsättningen skall belasta biståndsramen, jämfört med nu gällande ordning för finansiering, som säger att endast gåvoelementet skall belasta biståndsramen. Vi kan från vår sida inte godta en sådan omläggning som innebär att biståndsramen faktiskt — det är ofrånkomligt — urholkas. Eftersom frågan om u-krediterna kommer att behandlas av riksdagen i annat sammanhang och regeringens begäran om anslag under denna punkt i sig är invändningsfri, anser vi oss emellertid nu kunna biträda utskottsmajoritetens förslag, men vi har på detta sätt velat markera vår inställning i frågan redan nu. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 4,5, 11, 12 och 14.

Fru talman! I reservation 15 har vänsterpartiet kommunisterna yrkat avslag på regeringens förslag att satsa nära en halv miljard i denna omgång på en telesatellit. Jag vill nämna några skäl som gör att vi inte vill vara med på det. Först en fördelningspolitisk synpunkt. Det är närmast groteskt då man på kommunikationsområdet av besparingsskäl anser sig vara tvungen att dra ned på programverksamheten för invandrare — en åtgärd som drabbar de redan sämst ställda — samtidigt som man gör denna satsning av 477 milj.kr. på ett projekt av lyxkaraktär. Vidare har vi de kulturpolitiska skälen. Det finns inget kulturellt eller bildningsmässigt intresse att skapa ett överflöd av värdelösa och destruktiva program, som folk skall betala tusentals kronor per år för att få se. Erfarenheter från hårt inkablade länder som Holland och Belgien visar att enbart det främmande språket gör att den överväldigande delen av det totala TV-tittandet ägnas åt det egna landets kanaler. I Holland visar undersökningar att 90 26 av de hushåll som har tillgång till alla kanalerna väljer det egna landets kanaler. Vem har f. ö. behov av att se Dallas och Dynastin på tre kanaler samtidigt? Det stora utbudet av dåliga program kommer att dränka de bra programmen. Ett bra program i Sverige får konkurrens, inte bara av de ytliga svenska programmen, utan risken ökar för att det dränks av utländska skvalprogram. Det finns även industripolitiska skäl. Effekterna för Sverige är högst osäkra. Allt beror på om man går vidare med samma teknik även framdeles. Om man vill skapa arbete tycker vi att det finns andra projekt, som skulle ge högre och säkrare tillskott, t.ex. en utveckling av järnvägsväsendet, vilket nu tvärtom drabbas av s.k. besparingar på över 400 milj.kr. i samband med det föreliggande budgetförslaget. Arbetstillfällen skulle också skapas genom uppbyggnad av en nationellt mer självständig elektronikindustri, som kunde föra delar av den elektroniska teknikproduktionen över till vårt land från de multinationella jättarna. Hur är det med de teknologiska skälen? Satellittekniken är väsentligen en biprodukt av militär forskning, även om den har ett visst egenvärde för t.ex. meteorologin. Då ger det mera stimulans och större kringeffekter att satsa på teknologisk utveckling inom områden som mera hör till det civila samhället och vardagen. Visst behöver vi mera elektronik för att göra olika tillverkningsprocesser säkrare och energisnålare. Men vi behöver i jämförelse med detta inte något överflöd av sändningssatelliter för television. Fru talman! Här finns säkra ekonomiska överraskningar. Det blir faktiskt inte mer tid genom flera medier och kanaler. Erfarenheterna från det stora landet i väster, USA, visar att folk trots mängden av tillgängliga nya kanaler endast utnyttjar någon enstaka ytterligare kanal utöver de två kanaler man haft från början. Det här kan bli en dyr läxa. Slutligen: Hur tänker man sig det kulturpolitiska handlandet i framtiden? Det hör ju ihop med hela den här utveckungen. Visst kan man göra det lättare att få in utländska stationer. Det blir program på andra språk, t.ex. tyska och franska. Men blir dessa program verkligen tillgängliga för andra än en språkförtrogen, högt utbildad minoritet? Det här problemet finns det ingenting sagt om i propositionen. Handlar det inte om att göra kulturellt intressanta utbud av program tillgängliga för breda folkgrupper? Folkbildningsfrågan har här en stor betydelse, men tycks inte vara beaktad i det här sammanhanget. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 15 av vpk-ledamoten Jörn Svensson.

Fru talman! Jag vill börja med att kommentera Sten Svenssons inledning. Jag blev faktiskt litet fundersam över den. Jag trodde nämligen att Sten Svensson tänkte dra i gång en skattedebatt, och det var väl inte meningen att vi skulle ha en sådan i dag. I och för sig kanske man inte skall förvånas över detta, eftersom moderaterna inte försitter något tillfälle att angripa speciellt den offentliga sektorn och framställa privatisering som någonting som skall rädda Sveriges ekonomi. När moderaterna står här och beklagar sig över den svåra ekonomiska situation vi har i landet och det budgetunderskott vi dras med, tycker jag faktiskt att de skulle ha tänkt på detta innan de försatte oss i den här situationen. Det här budgetunderskottet, Sten Svensson, har inte kommit ramlande från himlen, utan det är en följd av den oansvariga ekonomiska politik moderaterna förde i regeringsställning med Gösta Bohman som finansminister. Om vi nu hade sluppit räntorna på de skulder som ni drog på landet, skulle vårt budgetunderskott ha varit betydligt mindre än det vi har att ta ansvar för i dag. Vi har ändå lyckats stoppa upp budgetunderskottet, och vår förhoppning är att man skall kunna — vilket vi också arbetar för — minska det successivt. Men det går inte att göra över en natt. Fru talman! Nu skall jag övergå till att behandla de frågor som nu ligger på riksdagens bord. De gäller näringsutskottets betänkande 25 om vissa anslag inom industridepartementets område. Det här betänkandet innehåller en lång rad punkter som jag kommer att kommentera på de områden där det föreligger motioner som följts upp av reservationer. Regeringen har under punkt A 3 för budgetåret 1984/85 föreslagit att till Kommittéer m.m. anvisa 21,3 milj.kr. Det är i förhållande till nuvarande budgetår en avsevärd minskning. Näringsutskottet har i betänkande 1982/83:34 behandlat motionsyrkanden av liknande lydelse. Jag vill därför i detta sammanhang nöja mig med att hänvisa till vad som då anfördes från vår sida i kammardebatten och till de skrivningar som finns i det nu aktuella betänkandet från utskottet. I några motioner berörs frågan om det råd för kooperativ utveckling som regeringen nyligen inrättat. Beträffande motionsyrkandet i motion 2374 framhåller utskottet att det i nuläget saknas underlag för att bedöma behovet av statligt stöd till den ifrågavarande utbildningsverksamheten. Vi anser att det bör vara en viktig uppgift att överväga och att avvakta vad som kan komma ut av det nyinrättade rådets verksamhet på denna punkt. I motion 2535 av Christer Eirefelt och Hugo Bergdahl sägs att kooperativa rådet skulle sakna betydelse. Motionärerna anser därför att det inte bör inrättas. Vi delar inte denna uppfattning. Jag vill även peka på det faktiska förhållandet att det är regeringen som inom angivna ekonomiska ramar beslutar om vilka organ av denna typ som skall inrättas. Vad gäller de motionsyrkanden som framställts under anslaget B4 Främjande av hemslöjden vill jag säga följande. Så sent som 1981 tog vi här i kammaren beslut om riktlinjerna för det statliga stödet till hemslöjden. I samband med detta beslut uttalades att nämnden för hemslöjdsfrågor borde vara den instans som skulle avgöra i vilken ordning och i vilken takt utbyggnaden av verksamheten skulle ske. Det förslag som regeringen nu lagt på riksdagens bord innebär en i huvudsak oförändrad verksamhet. Tyvärr är det statsfinansiella läget sådant att den utbyggnad av konsulentverksamheten, som jag i och för sig tycker är angelägen, måste anstå tills vidare. Det är det svar jag vill ge på Per-Ola Erikssons fråga varför socialdemokraterna inte vill uppfylla hemslöjdens mål och slå vakt om denna. Det är inte detta det handlar om, utan det handlar om på vilket sätt vi skall klara Sveriges ekonomi. Hur mycket jag än känner för att ge hemslöjden ytterligare medel för att konsulentverksamheten skulle kunna få utvidgas måste vi även på det här området se verkligheten i ögonen. Vi har alltså inte i det här läget möjligheter att fullfölja dessa mål under detta år. Men jag vill säga att när vi får bättre ekonomiska förutsättningar vill jag gärna vara med om att prioritera hemslöjden. Beträffande anslaget B7 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m.m. och med anledning av motion 1896 av Sten Svensson vill jag bara säga att den absoluta merparten av anslaget går till redan gjorda åtaganden. Motion 1896 tar också upp frågan om ersättningen för extra kostnader för förmånligare kreditgivning till u-länder. På denna punkt har regeringen i en annan del av budgetpropositionen fört fram förslag om förändringar av ersättningssystemet. I fortsättningen skall alla kostnader för denna form av kreditgivning bekostas via biståndsanslaget. Vad gäller utskottets behandling av denna fråga vill jag hänvisa till den redovisning av gällande ordning som finns i betänkandet. Det finns ingen anledning för mig att läsa upp det här. Där framgår det att ett bifall till reservationen på denna punkt skulle medföra att samma kredit skulle belasta biståndsramen två gånger. Under punkt B9 Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges Investeringsbank AB tar den moderata motionen upp frågan om hemmamatchning. Får jag för det första säga att det föreslagna anslaget enbart avser redan överenskomna kostnader. För det andra vill jag framhålla att utskottets mening är att Sverige inte ensidigt kan slopa hemmamatchningen. Detta bör ske först efter det att internationella överenskommelser har träffats — överenskommelser som avskaffar exportstöd vilket hittills gjort sysemet med hemmamatchning nödvändigt. Fru talman! Jag skall nu gå in på det avsnitt i betänkandet som berör tekofrågorna. Det förslag som återfinns i budgetpropositionen i dessa frågor är en uppföljning av riksdagens beslut från våren 1983. Då tog vi ställning för en omläggning av tekopolitiken. Det innebär att det statliga stödet skall styras mot det som är utvecklingsbart. Syftet är att vi på sikt skall kunna skapa en livskraftig industri. Vårt föregående beslut innebar även att målen att upprätthålla 1978 års produktionsvolym och en svensk marknadsandel för tekovaror om 30 90 eller mer på hemmamarknaden lades fast. Vi har den senaste tiden kunnat höra och läsa om framgångar för svensk tekoindustri. Genom attraktiv design och produktutveckling, kombinerat med aktivare marknadsföring, går det nu bättre för denna verksamhet. Detta bör vi glädjas åt, även om mycket ännu återstår att göra, innan den nya politiken får full genomslagskraft. Vid den föregående behandlingen våren 1983 kritiserades omläggningen av tekostödet. Denna kritik upprepas nu i första hand av moderaterna och folkpartiet, om än ordalydelsen är något olika hos de båda partierna. Man vill skrota det selektiva stödet och använda sig av någon form av pannkaksfilosofi. Allt skall hällas som en jämn smet över branschen. Detta påstås vara konkurrensneutralt. Så är det emellertid inte. Genom ett generellt utformat stöd ges fördelar till de redan framgångsrika företagen. Sådana finns det faktiskt också inom denna bransch. De i dag mindre framgångsrika men ändå livskraftiga och utvecklingsbara företagen kommer därmed i skymundan. Om vi skall kunna nå målen för vår tekopolitik, behöver vi ge den senare kategorin ett extra stöd. Äldrestödet behandlas ju av arbetsmarknadsutskottet, varför jag inte kommer att beröra den delen i dag. När det gäller den kritik som riktas mot det s.k. hemtagningssystemet i motion 1894 av Ingrid Sundberg vill jag säga följande. Inget i de uppgifter som utskottet har fått fram om behandlingstiderna för licenserna kan betraktas som handelshinder. Från utskottets sida förutsätter vi att regeringen är uppmärksam på utvecklingen inom detta område och att det vidtas åtgärder, om sådana skulle vara påkallade. I fråga om ursprungsmärkningen av kläder, som tas uppi en centermotion, har en arbetsgrupp inom regeringskansliet undersökt en gränsmodell. Resultatet av denna undersökning remissbehandlas f. n. Utskottsmajoriteten utgår från att regeringen efter denna remissbehandling tar ställning till eventuella kompletteringar av det nuvarande systemet. Fru talman! Avslutningsvis vill jag helt kort beröra Tele-X-projektet. Här har vpk upprepat sina synpunkter från tidigare projekt. Jag vill för min del bara hänvisa till de positiva bedömningar som både utskott och kammare gjorde vid frågans behandling våren 1983. Inget har framkommit som ger anledning till revidering av de ställningstaganden som då gjordes. Snarare är förhållandet det motsatta. Detta är faktiskt inte, som Sven Henricsson vill göra gällande, ett lyxprojekt. Vi betraktar det i hög grad som ett industripolitiskt projekt, varvid det är fråga om ett viktigt och intressant samarbete inom Norden. Vi skall inte i detta sammanhang diskutera kulturpolitiken på det här området, men jag vill erinra om att kulturutskottet vid behandlingen 1983 av denna fråga avgav ett yttrande till näringsutskottet. Naturligtvis kan inte näringsutskottet som fackutskott göra några kulturpolitiska värderingar. Det har emellertid kulturutskottet gjort, som också har uträttat ett fint arbete och framhållit att vissa farhågor kan hysas i det här sammanhanget. Projektet är emellertid främst industripolitiskt, och det är oerhört intressant för Sverige att få vara med även på det rymdtekniska området. Som nation har vi ett intresse av att delta i produktionen på detta område. Jag vill också understryka att det är en framgång att även Finland har gått in i projektet. En framgång är också de svenska och norska leveranserna till jordstationerna. Som jag påpekade tidigare är det nordiska samarbetet mycket viktigt. Vi söker ju upprätta ett sådant samarbete på många områden, det här är bara ett av dessa. Fru talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på de reservationer som fogats till betänkandet.

Fru talman! Det är naturligtvis på det sättet, Lilly Hansson, att jag har velat redovisa våra motiv för de förslag till långtgående besparingar som vi, till skillnad från regeringen, har lagt fram. Avsikten är att använda pengarna till att dels trappa ned budgetunderskottet, dels åstadkomma skattesänkningar. Dessa skattesänkningar har en utomordentligt stor näringspolitisk betydelse. Det är självklart att jag måste peka på det i en debatt som gäller ett betänkande från just näringsutskottet. Den socialdemokratiska attityd som Lilly Hansson intar går igen från skriften Hotet mot välfärdssamhället. Även där bortser man från behovet av att spara, dvs. man bortser från de dynamiska effekterna av en neddragning av budgetunderskottet och effekterna av skattesänkningar. Det vill inte Lilly Hansson diskutera. Hon avfärdar det genom att säga att det är en skattedebatt. Vidare säger Lilly Hansson att vi moderater skulle vara skuld till det stora budgetunderskottet. Finns det ingen självkritik hos socialdemokraterna? Har ni inte, Lilly Hansson, som är gruppledare här i kammaren för den socialdemokratiska gruppen, någon gång i riksdagsgruppen funderat över om ni inte själva har framkallat de svårigheter som ni brottas med? Jag har noga följt vad ni har sysslat med under de gångna sex åren, inte minst i näringsutskottet, där ni har staplat det ena överbudet på det andra i just industristödsfrågor. Efter uppvaktningar från socialdemokratiska kommunalråd och fackliga förtroendemän har ni i era reservationer kommit med det ena överbudet efter det andra. Jag tror det skulle vara värdefullt om Lilly Hansson — jag har tidigare givit samma råd till industriminister Peterson — satte sig ned och summerade effekterna av alla socialdemokratiska reservationer under de sex åren med borgerlig majoritet här i kammaren och jämförde resultatet med motsvarande siffror för de andra partierna. Jag är för min del övertygad om att en jämförelse med effekterna av de moderata reservationerna klart utfaller till vår fördel. Det är ni som har stått för de stora pengarna! Vem var det som gick i bräschen för de stora pengar som betalades ut till varven? Jag tror att ni socialdemokrater verkligen behöver fundera över detta innan ni skyller på andra partier. Ni gick på den tiden själva i spetsen för att pengar i den omfattningen skulle betalas ut! När det gäller det selektiva stödet vill jag påpeka att vi föreslår att det skall tas bort i sin helhet. Det är alltså felaktigt, som Lilly Hansson påstår, att vi skulle samla ihop de pengarna och hälla ut dem som en jämn smet över hela branschen. Nej, Lilly Hansson, vi spar dessa pengar, bl.a. till skattesänkningar. För det första snedvrider det selektiva stödet konkurrensen. För det andra vill inte branschen ha det — det borde väl Lilly Hansson ha förstått efter alla uppvaktningar som gjorts. För det tredje innebär stödet en politisk styrning. Dessutom är det mycket dåligt utnyttjat. Många företag vill inte springa i trapporna och visa upp sina planer.
Fru talman! När det gäller utbildningen till förtroendemän inom kooperationen vill Lilly Hansson, säger hon, avvakta det kooperativa rådets verksamhet. Men i utskottsbetänkandet antyder man ju att det behövs ett stöd. Jag skulle då gärna vilja fråga varför man redan nu gör denna antydan. På s. 3 i betänkandet skriver man nämligen: ”Utskottet vill inte utesluta att det kan finnas motiv för statligt stöd av samma slag som f.n. utgår till motsvarande utbildningsverksamhet inom löntagarorganisationerna.” Det innebär ju faktiskt att ni öppnar dörren för att den typen av stöd skall utgå innan rådet ens har börjat sin verksamhet. Både av det skälet och av statsfinansiella skäl tycker jag att stöd inte skall utgå. Lilly Hansson säger sedan att det inte handlar om att socialdemokraterna inte vill leva upp till målen för hemslöjden och att man inte vill slå vakt om den. Men samtidigt säger hon att vi måste slå vakt om Sveriges ekonomi. I och för sig är det vällovligt att göra det, men att stärka den svenska ekonomin genom att strypa hemslöjdens utveckling är väl ett illa valt exempel. Med hjälp av en utveckling av hemslöjdsnäringen kan man faktiskt skapa betydelsefulla sysselsättningstillfällen, inte minst ute i glesbygdsregionerna. Alternativet för människorna där är annars arbetslöshet eller t.o.m. utflyttning från regionen. Därför anser vi att en ökad satsning på konsulentverksamheten till hemslöjden är en offensiv satsning i syfte att skapa både sysselsättning, trygghet och, i sin förlängning, att stärka Sveriges finanser. Fru talman! Socialdemokraterna anser kanske inte att det är fint nog att slå vakt om småskalig verksamhet och om glesbygdsnäringarna, som det många gånger är fråga om. Det skall som vanligt handla om storskalighet och stora industriella projekt. Jag beklagar att Lilly Hansson, som själv kommer från ett glesbygdslän, inte ställer upp när glesbygdsmänniskorna vill ha hjälp.
Fru talman! Lilly Hansson framhäver branschrådens betydelse. Faktum är att utvecklingen på detta område har gått mot att allt fler branschråd läggs ned. Vi i folkpartiet har närmast två skäl till att vi arbetar med den målsättning som vi har fört fram i reservation 1. För det första tycker vi att dessa branschråd har en begränsad uppgift att fylla. Det har blivit en byråkratisering i kontakterna med skilda samhälleliga organ. För det andra finns det möjligheter till besparingar, och i nuvarande samhällsekonomiska läge måste vi ta vara på alla sådana möjligheter. Lilly Hansson försvarar regeringens syn på det selektiva stödet till tekobranschen. På detta område finns en klar skiljelinje mellan socialdemokraternas och folkpartiets uppfattning, och den har också kommit fram i utskottsbehandlingen. Jag anser det viktigt att konstatera att staten också måste värna om konsumenternas intresse av billiga och bra tekoprodukter. Som framgår av vår reservation och motion vill vi på detta område göra en nedtrappning av det selektiva stödet. I motionen redovisar vi också att det är möjligt att åstadkomma detta med 20 milj.kr. i en första etapp.

Fru talman! Lilly Hansson säger att telesatellitprojektet har industripolitisk betydelse. Tillåt mig dock tvivla på att projektet har så stort industripolitiskt värde som man tillmäter det.

Fru talman! Först vill jag replikera Sten Svensson. Moderaterna vevar samma melodi som tidigare. Vi känner väl igen den sången. De överbud som Sten Svensson påstår att vi hade i våra reservationer i oppositionsställning låg väl ändå inte till grund för budgetunderskottet. Efter vad jag kan erinra mig avslog riksdagen varenda motion vi väckte. Jag vill hävda att vi absolut inte hade några överbud i våra reservationer. De förslag till utgifter som vi lade fram i vissa motioner följdes också upp av förslag beträffande finansieringen. När det gäller varven, Sten Svensson, lyser cynismen verkligen igenom. Ni var beredda att kasta ut tusentals arbetare i arbetslöshet. Det hade ni absolut inget samvete för. Skattesänkningar talar ni ständigt om — men för vem, Sten Svensson? När ni påstår att vi inte vill spara utan bara lägger på flera utgifter, är det faktiskt fel. Vi har lagt fram förslag och sagt att vi måste både spara och arbeta oss ur denna kris. De förslag som regeringen har förelagt denna riksdag bygger just på den målsättningen. Per-Ola Eriksson talade om hemslöjd och småskalighet. Han vet mycket väl att vi har värnat om hemslöjden. Vi har diskuterat den i näringsutskottet så länge som jag har suttit där. Vi har haft, vill jag påstå, ett mycket gott samarbete just med centerpartiet på detta område. Men när vi inte har mera pengar än vi har, måste även detta område få känna av en viss reduktion. Det innebär inte att vi inte kommer att fortsätta att satsa på hemslöjden, när ekonomin blir bättre. Nämnden för hemslöjdsfrågor har tillsammans med glesbygdsdelegationen tagit initiativ till en utredning om organisationernas möjligheter att samverka just med en sådan enklare produktion av hemslöjd som Per-Ola Eriksson efterlyser. När det gäller kooperativa rådet och misstanken har vi i utskottet sagt att det i dag inte finns underlag för att bedöma behovet av statligt stöd till utbildningsverksamheten. Men vi anser att det är en viktig uppgift för rådet att överväga behovet av statliga åtgärder. Om rådet finner det nödvändigt att framställa krav, får vi behandla dem i vanlig ordning. Till Sven Henricsson vill jag bara säga att den motion som ni har väckt i sin helhet kommer att behandlas i kulturutskottet. Då finns det anledning att diskutera de kulturpolitiska frågorna i detta sammanhang. I dag diskuterar vi de industripolitiska bitarna.
Fru talman! Lilly Hansson konstaterar att hon känner igen vår politik, och det är naturligtvis helt korrekt. Vi har nämligen bedrivit en konsekvent politik genom åren, och den tänker vi fullfölja, så Lilly Hansson kommer att känna igen vår politik även framdeles. Det är riktigt att ni hade dessa reservationer — det erkände Lilly Hansson — och ni räknade väl med att de inte skulle gå igenom. Hade de gjort detta, hade ju budgetunderskottet blivit oändligt mycket större än vad det är i dag. Genom att understryka vilken politik ni förde under de sex åren ville jag peka på att ni icke kom med några som helst bidrag till att försöka vända trenderna i den motsatta riktningen. Ni kom inte med några förslag som skulle ha inneburit att man hade hejdat utvecklingen, utan snarare bildade ni spjutspetsen genom att ständigt bjuda över och ständigt mana andra att ställa upp på era reservationer. I en del fall lyckades detta — jag påminde om anslagen till varven — i andra inte. Hade era reservationer gått igenom, då hade budgetunderskottet som sagt varit mycket större. Ni har inte bidragit till att göra någonting under de sex : borgerliga åren som har gått ut på att skapa ett lägre underskott. Fru talman! Vår moderata strategi innebär en frysning av de offentliga utgifterna, så att ökade resurser skapas som kan tillfalla såväl näringslivet som de enskilda hushållen. Det är den enskilda sektorn som skall stärkas, inte den politiskt styrda sektorn. Vår generation har inte rätt att lämna ett skuldsatt land till våra barn och barnbarn, vår generation skall försörja sig själv. Det är, Lilly Hansson, solidaritet i ordets djupaste mening.
Fru talman! Lilly Hansson påstår sig värna om hemslöjden och hänvisar till det goda samarbetet med inte minst centern i utskottet under årens lopp. Men bryt då inte det goda samarbetet på den här punkten; jag tolkar er linje som att ni är på väg att göra det. Ni vill vänta på bättre tider, säger Lilly Hansson. Det är ett sådant där argument som vi många gånger hör då det gäller att slå vakt om en glesbygdsnära, småskalig verksamhet. Den skall alltid vänta tills det blir bättre tider. Det finns anledning att redan nu skapa bättre tider och bättre villkor för den här gruppen av människor och den här typen av näringar. Jag beklagar att inte socialdemokraterna går från ord till handling på den här punkten.
Fru talman! Sten Svensson säger att moderaterna har fört en konsekvent politik genom åren. Ja då, man känner igen högerns politik från början av 1930-talet och framåt. Den har inte förändrats, men den är sannerligen inte en politik som är till för de små i samhället. Att budgetunderskottet skulle ha ökat med de förslag vi lade fram under oppositionstiden är absolut inte med sanningen överensstämmande. Varje år lade vi fram en budget som var lägre än er, men vi hade en helt annan fördelningspolitik och vi hade alltid finansiering för våra förslag. Sten Svensson säger så patetiskt att vi inte får överlämna ett skuldsatt land till våra barn. Jag tycker att ni skulle ha tänkt på det innan ni satte det här landet i skuld. Det bästa man kan göra, om man vill överlämna någonting som är bra till sina barn, är ju att inte sätta sig i skuld.

Nu när ni sitter i opposition går det bra att komma med krav på de här områdena, som ni säger att ni så starkt värnar om och vill prioritera. Men skulle vi nu bifalla både er partimotion och den motion som Birgitta Hambraeus har väckt, då skulle vi få ett budgetunderskott på en miljon till, och det har vi faktiskt inte råd med.

Fru talman! I det föreliggande betänkandet från näringsutskottet behandlas bl.a. industripolitiska åtgärder för tekoindustrin. Regeringen föreslår här en ytterligare ökning av det selektiva stödet, vilket sker på bekostnad av en sänkning av det generellt utgående s.k. äldrestödet. Detta är enligt min mening beklagligt. Erfarenheterna från den tid då socialdemokraterna ensidigt drev en politik med riktade stödåtgärder är sannerligen inte goda för tekoindustrin, vilket den våldsamma nedläggningen av tekoföretag vittnar om. En dylik politik leder till snedvriden konkurrens till skada för hela industrin som sådan. Uppenbarligen har socialdemokraterna ingenting lärt av sina tidigare misstag, eftersom de nu åter är i färd med att driva samma politik. Av Lilly Hanssons anförande framgick med all tydlighet att hon inte förstår vådorna av en snedvriden konkurrenspolitik och att hon helt struntar i vad företrädare för tekobranschen anser vara bäst i sammanhanget. Dagens debatt omfattar tyvärr inte äldrestödet, eftersom detta sorterar under arbetsmarknadsutskottet och därför kommer att behandlas vid ett senare tillfälle. Denna debattordning är inte bra, eftersom den omöjliggör en samordning mellan de olika åtgärderna för tekoindustrin. Dessa måste givetvis ses i sin helhet och i ett sammanhang. I likhet med vad som sägs i den moderata reservationen hävdar jag att den industripolitiska verksamheten på tekoområdet bör intriktas på generellt verkande, konkurrensneutrala åtgärder. Äldrestödet är en dylik åtgärd. Det är därför felaktigt att, som nu kommer att ske, minska anslaget till äldrestödet samtidigt som det selektiva stödet höjs. Äldrestödet kommer att sänkas i två omgångar under 1984 med sammantaget 6 90, vilket givetvis medför en kraftig kostnadsfördyring för svensk tekoindustri. Skulle därtill det häpnadsväckande lönekravet från Beklädnadsarbetareförbundet på 12,5 20 i lönepåslag bli verklighet, kommer tekoindustrin att drabbas av kostnadsökningar i storleksordningen 15-20 76. Kan det verkligen vara någon som inbillar sig att tekoindustrin tål en sådan påfrestning och har en rimlig chans att hävda sig i konkurrensen? I motion 2517 har Arne Svensson och jag följt upp det moderata synsättet, att den industripolitiska verksamheten på tekoområdet bör inriktas på generellt verkande, konkurrensneutrala åtgärder i stället för på selektivt stöd. Vi är givetvis helt införstådda med att det är nödvändigt med besparingar på samhällets kostnader och att inget undantag därvid kan göras för tekoindustrin. Därför accepterar vi den besparing på ca 25 milj.kr. som de facto blir följden av de beslut som riksdagen kommer att fatta när det gäller stödet till tekoindustrin. Vi anser emellertid inte att besparingen skall åstadkommas genom en sänkning av det generellt utgående äldrestödet, utan i stället äga rum på det område som vi i dag skall ta ställning till. Enligt vår mening bör således anslaget till de industripolitiska åtgärderna för tekoindustrin minskas med minst ett belopp som motsvarar sänkningen av äldrestödet från 12 till 9 26. Detta belopp bör överföras till anslaget för äldrestödet, så att den föreslagna sänkningen av detta stöd kan undvikas. Tyvärr, fru talman, tvingas jag redan nu konstatera att riksdagen om några minuter kommer att besluta på ett sådant sätt, att den i vår motion föreslagna åtgärden omintetgörs. Några besparingar på det område där de enligt moderat uppfattning verkligen bör ske blir det inte tal om. Några möjligheter att lösgöra medel från det selektiva stödet och använda dem där de gör bäst nytta kommer inte att finnas. Det är djupt beklagligt att handläggningen av tekofrågorna i de berörda utskotten har skötts på ett så otillfredsställande sätt att vad jag här anfört blir verklighet. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 2517.
Fru talman! Jag tänkte inte att vi skulle fördjupa oss så mycket mer i tekofrågorna, men när Hans Nyhage tar upp dem ger det mig anledning att säga några ord. Hans Nyhage vill slå vakt om äldrestödet inom ramen för stödet till teko. Jag vill inför kammaren säga och till protokollet läsa in att inte heller vi från centerns sida ser dessa frågor på något annat sätt, utan vi känner starkt för att slå vakt om äldrestödet. Nu är det dess värre så att detta behandlas i arbetsmarknadsutskottet och inte i näringsutskottet. Senare i år kommer vi också att få en rapport från Teko 84, och då får vi ta ställning till tekopolitiken i framtiden. Vi har därvid även anledning att pröva den här frågan, men inom ramen för arbetet inom ett annat utskott. Jag tycker faktiskt att Hans Nyhages plädering för äldrestödet är både förvånande och intressant. Jag ifrågasätter om Hans Nyhage har med sig hela moderata samlingspartiet då det gäller synen på äldrestödet. I så fall är det att hälsa med tillfredsställelse. Vi skulle då kunna mötas, när vi diskuterar den här frågan längre fram. Situationen inom tekoindustrin är ju sådan att vi har anledning att ägna den stort intresse och speciell uppmärksamhet. I ett särskilt yttrande fogat till näringsutskottets betänkande har vi pekat på problematiken just inom tekoindustrin. Vid en rekonstruktion av Eiser finns det anledning att också hitta andra former för ägandet.

Fru talman! Med anledning av det Hans Nyhage sade skulle jag bara vilja komplettera debatten med att säga att den politik som moderaterna företräder i det här sammanhanget ingalunda innebär någon trygghet för tekoindustrin i Sjuhäradsbygden. Må vara att den motion som Hans Nyhage och Arne Svensson har skrivit i stor utsträckning kan fylla det syftet när det gäller äldrestödet, men totalt sett innebär hela deras förslag ett minskat stöd till svensk tekoindustri. tillåtas vara på den nivå som det nu har. På den punkten delar moderaterna totalt den uppfattning som socialdemokraterna har. På ytterligare en punkt har moderaterna en reservation som är negativ för svensk tekoindustri, nämligen beträffande hemtagningssystemet, som man tycker bör luckras upp. Hemtagningssystemet är ju ett sätt att underlätta för dem som handlar med textilvaror att förse marknaden med utländska produkter. Men det ställer också krav på dem, och jag tycker att det är viktigt att ha en ordentlig koll på detta, så att den svenska industrin kan möta konkurrensen på lika villkor. För den skull är det viktigt att det inte kommer in varor genom hemtagningssystemet som inte skulle få tas in. Jag tycker inte att den politik som moderaterna redovisar här är särskilt positiv för tekoindustrin — tvärtom. Jag kommer senare i dag i anslutning till ett annat betänkande att tala om tekofrågor, nämligen i fråga om den krisgarderob som vi har och dess påverkan på tekoindustrin. Jag återkommer till det.

Fru talman! Civildepartementets huvudtitel inleds med en betraktelse på ungefär 15 sidor kring den offentliga sektorn och kring en rad av de problem som utan tvivel är akuta inom det ämnesområdet. Det gäller krångligheten och komplexiteten. Det gäller behovet av rationaliseringar, effektiviseringar och besparingar. Det gäller möjligheterna att förstärka medborgarinflytandet. Statsrådet Holmberg konstaterar att allmänhetens uppfattning om den offentliga sektorn naturligtvis i hög grad präglas av hur just det personliga bemötandet är när en kontakt sker med representanter för den offentliga förvaltningen. Lösningen är uppenbarligen otaliga arbetsgrupper, ofta i samarbete med Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som skall ta itu med ett eftersträvat och nödvändigt förenklingsarbete. Grundtonen i statsrådet Holmbergs inledande redogörelse är på sätt och vis sympatisk. Den präglas av ett klart erkännande av och en klar insikt om att åtskilligt inte fungerar väl inom dagens enorma offentliga sektor. Men analysen lider av en allvarlig brist. På egentligen bara ett enda ställe och då mycket inlindat antyds att dagens missförhållanden kan sammanhänga med att den offentliga sektorn tillåtits bli oproportionerligt stor. Jag citerar ur inledningen, där följande formulering återfinns: Den uppfattningen har fått bred spridning att samhällets verksamhet alltför mycket ersätter individens eget engagemang och aktiva insats när individuella eller kollektiva problem skall lösas. Det är allt som finns av erkännande och viss insikt om att lösningen ändå måste sökas någon annanstans än i enbart kosmetiskt betonade reformer. Man kan naturligtvis också konstatera att detta är ett logiskt utslag av den politiska vilja som präglar budgetpropositionen i dess helhet. Det är ett politiskt motiverat förord för kollektiva lösningar och omfattande offentlig sektor. Kritiken mot åtskilligt i dagens samhälle, som är präglat av socialismens och den långtgående planeringens oundvikliga avigsidor, har emellertid uppenbarligen inte gått regeringen spårlöst förbi. Ett stort samlat program aviseras för den offentliga sektorns utveckling och förnyelse, som det heter. Det skall läggas fram nästa år och ingår tydligen i planeringen inför 1985 års valrörelse. Redan nu kan det fastslås att denna kommande rad av förslag i och för sig kan vara välmenande och förnuftiga men att de inte på något avgörande sätt angriper det grundläggande problemet i dagens svenska samhälle — den övertunga offentliga sektorn. Alternativet diskuteras framför allt i två moderata motioner. Den ena, motion 1433, tar sikte på den kommunala sektorn och på behovet av privatisering och systemförändringar där, och den andra, partimotionen 2031, diskuterar generellt behovet av systemförändringar och privatisering av offentlig verksamhet. Jag föreställer mig, fru talman, att detta inte är rätta tillfället att i detalj diskutera dessa frågor. De motsättningar som föreligger avspeglas ju mycket väl i utskottets majoritetsyttrande och i reservationerna. Den diskussion vi skall ha på den här punkten anknyter till sådana betydligt mer konkreta rubriker som City Akuten och Pysslingen. Jag skall därför begränsa mig till att till protokollet läsa in den motivering, som är mycket belysande och som majoriteten anför för att man inte är hågad att alls diskutera ens en blygsam privatisering i syfte att komma till rätta med den offentliga sektorns olägenheter. Ett återställande av den samhällsekonomiska balansen får inte ske, säger utskottet, ”till priset av att samhällets ansvar för viktiga sektorer avvecklas utan bör åstadkommas genom en ansvarsfull politik, som kombinerar en återgång till fullt kapacitetsutnyttjande i samhällsekonomin med årliga successiva budgetförstärkningar.” Det intressanta är, på sitt sätt, budgetförstärkningarna. Det kan i det här sammanhanget inte gärna innebära något annat än skattehöjningar. Detta är tydligen det recept man har; skatter, ökad offentlig sektor — en offentlig sektor som redan i dag slussar totalt ca 70 26 via den offentliga växlingsmaskinen, om jag så får uttrycka mig. Jag måste avslutningsvis konstatera att den på sitt sätt intressanta och lovande diskussion som har öppnats av socialdemokratin uppenbarligen inte kommer att utmynna i någonting annat än små reformer inom ramen för ett bestående, övertungt tryck från den offentliga sektorn. Jag ber att få yrka bifall dels till reservation 2, som är en motiveringsreservation, dels till reservation 4, som följer upp de alternativ som från moderat håll har anvisats.

Fru talman! Modern samhällsutveckling har sedan länge varit förenad med växande samhällsinflytande. I mångt och mycket är det fråga om ett växelspel. Staten, kommunerna och andra samhällsorgan ser det av olika skäl som angeläget att i ökad utsträckning försöka påverka, styra och kontrollera. Det sker genom lagstiftning, ekonomisk-politiska åtgärder eller på annat sätt. Inte minst enskilda medborgare framställer emellertid samtidigt önskemål och reser krav på det allmänna, som innebär ökad offentlig verksamhet och aktivitet. Den offentliga verksamheten kan med detta betraktelsesätt ses som en del av det moderna industrisamhället. Näringslivets utveckling fordrar en ständigt förbättrad infrastruktur i form av vägar, telekommunikationer m.m. Specialiseringen och utnyttjandet av ständigt ny teknik kräver satsningar på utbildning och forskning. Företagskoncentrationen, monopoliseringstendenserna osv. förstärker å andra sidan motiven för mer styrning. Sist men inte minst betyder den materiella standardhöjningen mycket.

En abrupt avveckling av viktiga delar av den offentliga verksamheten skulle med säkerhet ge både stora välfärdsförluster och inverka negativt på näringslivsutvecklingen. Samtidigt med detta måste man principiellt ställa samma krav på myndigheter och offentliga organ som på näringslivet när det gäller effektivitet och hushållning med tillgängliga resurser. Här utgör givetvis både det numera mycket höga skattetrycket och bristen på korrigerande mekanismer problem. Därför är det viktigt med en diskussion om bl.a. hur prismekanismen skall kunna utnyttjas bättre i statlig och kommunal verksamhet. Möjligheterna till ökad lokal självförvaltning i kooperativ och annan form, liksom förutsättningarna för en ökad tjänsteproduktion i privat regi, måste också prövas. En långtgående användning av själva lagstiftningsmakten och statsmakten i övrigt till styrning in i minsta detalj av företag och enskilda medför också risker. De välståndsbildande krafter som bygger på den enskildes initiativ och skaparkraft hämmas och kant.o.m. brytas ner. Många detaljregleringar och en omfattande byråkrati blir ett hinder för utveckling och inte en stimulans. Samhällssystemet blir som helhet ineffektivt, och resurser slösas bort. I finansutskottets betänkande, som vi nu behandlar, har vi från centern också markerat betydelsen av att förändra och effektivisera den offentliga verksamheten. I en partimotion har vi t.ex. pekat på byggnadsstyrelsens roll när det gäller statens byggande som ett konkret exempel. Statens byggande handhas till största delen av byggnadsstyrelsen. Undantaget är framför allt det militära området, där fortifikationsförvaltningen svarar för motsvarande uppgifter. En sådan organisation innebär en mycket stark centralisering av hela det statliga byggandet. Detta kan säkert vara till fördel när man exempelvis skall göra upphandlingar för större byggprojekt. Organisationen blir emellertid samtidigt tungrodd. Mindre lokalförändringar, kompletteringar m.m. ställer sig oftast dyrare. När det statliga byggandet nu dessutom minskar, finns det enligt vår uppfattning anledning att pröva om inte många av byggnadsstyrelsens nuvarande funktioner kan decentraliseras till framför allt resp. myndighet. Mycket talar för att man därmed skulle få en rationellare och billigare organisation för byggandet och lokalförvaltningen inom den civila delen av statsförvaltningen. Finansutskottet delar här vår uppfattning och har pekat på att den sittande verksledningskommittén kan se över byggnadsstyrelsens uppgifter och komma med förslag om en decentraliserad verksamhet ut till myndigheterna. Detta vill utskottet ge regeringen till känna. Vi från centerns sida förutsätter att så också sker och att detta kan göras utan alltför lång tidsutsträckning. När det sedan gäller de moderata motionerna 1433 och 2031 har vi från centern och folkpartiet i en reservation motiverat att vi i likhet med motionärerna anser att en viss privatisering inom den offentliga sektorn behövs för att uppnå konkurrens så att kostnaderna pressas och effektiviteten ökar. Vi har från centern i andra sammanhang, inte minst i den ekonomisk-politiska motionen, visat på systemförändringar som kan göras inom den offentliga sektorn utan att den grundläggande servicen försämras. Vi menar att dessa förändringar borde prövas. Men vi kan inte gå så långt som de moderata förslagen. De skulle innebära alltför omfattande förändringar av den offentliga sektorn med betydande arbetslöshet och en försämrad regional balans. Däremot menar vi från centerns sida att allt måste göras för att bekämpa onödig byråkrati och krångliga föreskrifter. Inte minst gäller det de mindre företagens arbetsförutsättningar. I reservation 6 har vi från centern därför anslutit oss till motion 1080 från folkpartiet och menar att de kampanjer som förordats i motionen kan vara ett värdefullt komplement till åtgärder mot krångel och byråkrati. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 6 samt i Övrigt till utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Det pågår en ganska omfat.ande debatt om den offentliga sektorn — om alternativa huvudmannaskap och om hur vi framöver skall klara finansieringskrisen på det offentliga området. Den här debatten ute i samhället återspeglas också i riksdagen i flera motioner, och delvis i det betänkande vi nu behandlar. Den offentliga verksamhetens framtid har också varit föremål för diskussion här för mindre än en månad sedan i finansdebatten. Jag hade då tillfälle att stryka under att vi från folkpartiets sida betraktade den offentliga verksamheten som utomordentligt angelägen, eftersom den ger en grund för service och vård åt medborgarna. Men samtidigt, och kanske just för att denna verksamhet är så viktig för de enskilda människorna, är det betydelsefullt att vi har en debatt om hur vi skall finansiera den här verksamheten i framtiden och vilka alternativa organisationsformer man kan välja. I det sammanhanget har vi uppfattat privata initiativ som värdefulla. Vi tror att de kan bidra till ökad effektivitet och konkurrens och därmed i längden också till en högre kvalitet. Det betyder självfallet inte att vi föreställer oss att det som den offentliga sektorn i dag har ansvaret för till övervägande del i framtiden kommer att skötas av privata organisationer, utan även i fortsättningen kommer naturligtvis stat och kommun att få ta ansvar för sjukvård, åldringsvård, barnomsorg, skolor och mycket annat. Här har vi haft anledning att ställa oss litet tveksamma till en del formuleringar från moderat håll både i finansdebatten och i de motioner som nu behandlas. Det finns en hel del klokt i det som civilministern säger i sitt inledningsresonemang i budgetpropositionen om behovet av öppenhet och service i den offentliga verksamheten, om förenklingar av regelsystemet och bättre information till medborgarna och om förhållandet mellan staten och kommunerna. Allt detta måste naturligtvis ställas i relation till den offentliga förvaltningens uppgift att vara ett instrument för genomförande av politiska intentioner. Men samtidigt uppvisar den socialdemokratiska regeringen en tydlig motsättning i fråga om förnyelsearbetet inom den offentliga sektorn. Man kan ställa mot varandra å ena sidan civilministerns resonemang i budgetpropositionen och å andra sidan socialministerns ogenerösa attityd till sjukvård och barnomsorg i enskild regi, exemplifierad bl.a. av de aktuella propositionerna om borttagande av statsbidrag till vissa enskilt drivna förskolor och begränsning av möjligheterna till nyetablering av privatläkare. Detta är väl bra exempel på att det inom socialdemokratin finns en betydande skillnad mellan ord och handling och att debatten om den offentliga sektorn i hög grad behöver föras inom det socialdemokratiska partiet och inom regeringen. Vi tror alltså från folkpartiets sida att det är angeläget med ett konsekvent, långsiktigt och planmässigt rationaliseringsarbete också på det offentliga området. Om man skall kunna nå rationaliseringsvinster måste detta arbete göras planmässigt och långsiktigt utan att den politiska styrningen urholkas eller servicenivån för medborgarna sänks. Jag vill påminna om att folkpartiregeringen på våren 1979 lade fram en proposition om åtgärder mot onödig byråkrati och onödiga regleringar, en proposition som innehöll ett mycket stort antal konkreta förslag till avbyråkratisering. Vi tror att rationaliseringar i den offentliga sektorn främjas av enskilda alternativ. Det blir en stimulans till nytänkande om den offentliga verksamheten får konkurrens av privata alternativ. Rationaliseringar inom den offentliga verksamheten är alltså ett sätt att spara på det offentliga utan att det leder till bortfall av service och välfärd. Ett led i ett sådant rationaliseringsarbete vore att genomföra kampanjer mot onödig byråkrati och onödiga regleringar, framför allt på näringslivets område. Finansutskottet har i detta betänkande också tagit upp en annan sak, nämligen frågan om myndighetsstrukturen på statsförvaltningsområdet. Man har där med anledning av ett par motioner något överraskande velat ge verksledningskommittén i uppgift att pröva myndighetsstrukturen inom statsförvaltningen i ett — för att uttrycka sig försiktigt — långsökt förslag. Jag tycker inte att det finns någon anledning att försvåra verksledningskommitténs arbete eller krångla till det nödvändiga rationaliseringsarbetet inom statsförvaltningen genom att göra ett tillkännagivande om att verksledningskommittén skall pröva förutsättningarna för olika översynsprojekt inom förvaltningen och kunna diskutera sammanslutningar av enskilda verk och liknande. Verksledningskommittén har ju bevisat att den redan har tillräckligt många problem, varför jag tycker att man skall avslå motionen. Fru talman! På grund av det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 5, 6 och 7.

Fru talman! Vid detta finansutskottets betänkande har jag två reservationer fogade till vilka jag redan nu yrkar bifall — så är den saken gjord i början av debatten. Det gäller reservationerna 1 och 3 i vilka tas upp en motion av ett par socialdemokrater, Egon Jacobsson och Bengt Silfverstrand, samt en motion från vänsterpartiet kommunisterna. I motionerna, som har mycket gemensamt, anförs delvis samma argumentation till förmån för den offentliga sektorns utveckling. En rad av de skäl som anförs i vpk-motionen finns också med i den enskilda socialdemokratiska motionen, där det krävs en analys av den offentliga sektorns roll i samhället. I vpk-motionen krävs en parlamentarisk kommission som skulle få till uppgift att utarbeta program för en utbyggnad av den offentliga sektorns socialt och samhällsekonomiskt viktiga delar. En annan kommission bör enligt vpk:s mening arbeta med en kritisk analys av den offentliga sektorns innehåll för att det skall kunna frigöras så stora resurser som möjligt för de, enligt vår mening, viktiga delarna av den gemensamma sektorn. Vi kallar dem de socialt och samhällsekonomiskt viktiga delarna. Utskottet avstyrkte den socialdemokratiska motionen med ganska lama argument om att regeringen vid utformningen av finansplaner och långtidsutredningar förhoppningsvis kommer att beakta motionens synpunkter. Med tanke på de erfarenheter som vi nu har av socialdemokratiskt regeringsinnehav under 1980-talet är det, enligt min mening, inte alls så självklart att regeringen kommer att göra detta. Vpk-motionen avstyrktes med hänvisning till att man inte vill ha någon centralstyrd planekonomi. Motiveringen är, enligt min mening, helt tagen ur luften, eftersom någon sådan typ av ekonomi inte alls har föreslagits i motionen. Vi föreslår en planmässig utbyggnad. Enligt vår mening måste offentliga investeringar ske planmässigt, långsiktigt och målmedvetet. Om man menar att den offentliga verksamheten skall byggas ut, kan ju inte detta ske på samma sätt som vid privatkapitalistisk verksamhet, där man ägnar sig åt tuvhoppning från den ena till den andra profitabla verksamheten, eller där man etablerar eller lägger ned verksamheter i snabb takt — beroende på var den högsta räntan finns. Den offentliga verksamheten måste naturligtvis vara planmässig, medveten och långsiktig. I detta krav ligger ju ingenting av centralstyrd planekonomi i den mening som jag antar att utskottsmajoriteten hade i tankarna, när den skrev betänkandet. Jag tror att bakom dessa argument och detta avslag ligger inte rädsla för själva planmässigheten i verksamheten, utan rädsla för utbyggnaden. I ett betänkande från finansutskottet törs man inte säga att den offentliga sektorns socialt och samhällsekonomiskt viktiga delar bör byggas ut. Nu sitter en regering som undan för undan viker för en del av de borgerliga argument och myter som Egon Jacobsson och Bengt Silfverstrand så bra beskriver i sin motion. Det är där skon klämmer, det är det som är problemet för socialdemokraterna, inte själva planmässigheten. Det passar naturligtvis bra att slippa den debatten, om den offentliga sektorn skall byggas ut eller inte, genom att säga att det blir centralstyrning och byråkrati. Det är ett enkelt sätt att slippa ifrån en offentlig debatt. Jag antar att det är av samma skäl som man inte vill ha någon genomgripande analys av den offentliga sektorns roll i ekonomin. En sådan analys skulle ge klara besked om att den offentliga sektorns socialt och samhällsekonomiskt viktiga delar är ett redskap för att bryta den negativa utveckling som är i gång och som ytterst betyder ökad arbetslöshet. Man kan mot bakgrund av vad som hittills framkommit genom den förda politiken efter regeringsskiftet 1982 slå fast att socialdemokratin sakta men säkert håller på att ge efter för de nyliberala tendenserna och anpassa sin Politik till de propagandamyter som byggs upp kring budgetunderskottet osv. Man har tydligen från socialdemokraternas sida inte tillräckligt på fötterna för att stå emot den borgerliga offensiven, och man får därför svårt att föra en politik som skyddar de mest utsatta i samhället. Man klarar inte heller av att föra en politik där den offentliga verksamheten blir en offensiv del, ett nödvändigt verktyg i en nödvändig utveckling för att skapa fler arbetstillfällen och för att skapa större rättvisa i samhället. I vår motion har vi pekat på det absolut nödvändiga i att en industriell utbyggnad och en utbyggd offentlig sektor går hand i hand och att de inte på något vis står i motsättning till varandra utan att de tvärtom betingar varandra. Vi pekar också på att om inte den framtida planeringen för den offentliga sektorn tar sikte på att öka både tjänsteproduktion och industriproduktion för social och ekonomisk nytta så kommer arbetslösheten att öka dramatiskt samtidigt som viktiga behov i samhället förblir otillfredsställda. Vi nämner med tydlig hänvisning till den ekonomiska politiken i stort att resurser bör överföras från den privata sektorn till den allmänna för att skapa ett ekonomiskt utrymme och för att skapa de investeringar som behövs. Så måste ske om vi skall kunna förhindra en utveckling mot ökad privatisering. De samhälleliga behoven finns ju kvar, men genom åtstramningar och nedskärningar från regeringens sida lämnas det utrymme för privata initiativ och privata satsningar i den offentliga sektorn. Det är så det går till. Uppenbarligen finns det inom den privata sektorn pengar att använda för den offentliga verksamheten. Den borgerliga sidan vill ju så gärna öppna för privat verksamhet. Då måste det finnas en massa ledigt kapital som kan användas. Det är alltså inte kapital som saknas. Redan under de närmaste åren kommer arbetskraftsutbudet att öka med kanske 30 000-40 000 personer per år. Förmodligen skapas det inte några nya arbeten i den privata sektorn. Under exempelvis 1982 försvann 46 000 arbetstillfällen inom industrin, medan den offentliga sektorn ökade med bara 12 000. Detta är ett resultat av den åtstramningspolitik som fördes av den borgerliga regeringen. Under 1970-talet förmådde man ungefär hålla jämna steg och kompensera bortfallet av arbetstillfällen inom industrin med en ökning av den offentliga sektorn. 1984 beräknas den offentliga sektorn anställa bara 5 000-10 000 personer trots att tillskottet av ny arbetskraft är så stort. Sammantaget betyder detta, om utvecklingen fortsätter som den hittills har gjort, att arbetslösheten kommer att öka dramatiskt. En ökande arbetslöshet är ett direkt slag mot varje försök till ekonomisk utveckling. Om den offentliga sektorn tvingas hålla igen sin expansion hårt eller minska sina åtaganden är man inne i ett ekorrhjul, eftersom arbetslösheten ändå till sist drabbar statskassan via arbetslöshetsersättningar, AMS-åtgärder och genom minskad ekonomisk aktivitet. Regeringen borde ha insett att de enorma vinster som har skapats genom devalveringar, återhållsamma avtal och nedskärningar över huvud taget inte ger några nya arbeten. Hittills har det gjorts enorma vinster i industrin och det talas stort och brett om att det går bra för Sverige. Men samtidigt ökar arbetslösheten. Det visar att de hittillsvarande ekonomiska instrumenten är otillräckliga. Den offentliga sektorn måste helt enkelt byggas ut för att problemen skall klaras av. Det vore bra om socialdemokratin lyssnade mera på den radikala opinion som finns främst inom fackföreningsrörelsen och inom vpk i stället för att avfärda seriösa förslag med tomma argument — att man inte vill ha en centralstyrd planekonomi.

Fru talman! I den här debatten, som handlar om den offentliga sektorns roll i svensk ekonomi, skall jag till att börja med göra några markeringar för att understryka hur viktig vi socialdemokrater anser den offentliga sektorn vara. För det första svarar den offentliga sektorn för en stor del av den välfärd som är grundläggande för alla människor i vårt land och därför också rättvist måste komma alla människor till del. Det är betydelsefulla sociala områden såsom sjukvård, äldrevård, barnomsorg, miljövård, stadsplanering och mycket annat. Det är viktigt att dessa områden är lösgjorda från de ekonomiska marknadskrafterna, som har till mål att ge största möjliga vinst till dem som driver verksamheten. Dessa områden passar inte för alltför mycket av kommersiella intressen, eftersom det rör sig om centrala mänskliga behov, som är så angelägna för alla medborgare. De bör därför vara föremål för demokratisk insyn och demokratiska beslut. Enskilda människor bör också ha möjlighet att engagera sig i och påverka innehållet i verksamheten. För det andra spelar den offentliga sektorn en viktig roll då det gäller att skapa en jämnare fördelning av de för alla så angelägna sociala behoven och därmed också rättvisare levnadsvillkor mellan medborgarna. För det tredje är en omfattande offentlig sektor ett av de bästa medlen att motverka arbetslöshet. Under hela 1970-talet har, som tidigare sagts, den offentliga verksamheten varit den expansiva kraften då det gällt att öka sysselsättningen i vårt land. Nu säger Hans Petersson i Hallstahammar att socialdemokraterna ”går på” en hel del propagandamyter och därmed inte vill vara med om att bygga ut den offentliga sektorn. Men detta är ju ändå en verklighet som vi lever i, och jag kan i sammanhanget peka på hur det ser ut med statsfinanserna. Vid budgetårsskiftet juni-juli 1976 var underskottet i statens budget 3,7 miljarder. I dag är det över 80 miljarder. Detta har inneburit snabbt växande statsskuldsräntor, som naturligt nog begränsar utrymmet för en annars nödvändig utbyggnad av den offentliga sektorn. Dessa frågor tar också civilministern upp. Han pekar på de snäva ekonomiska ramar som vi har att arbeta inom och hur viktigt det är att på olika sätt ändå ta initiativ för att utveckla och förnya den offentliga sektorn. Man arbetar med program som skall färdigställas under 1985, och man vidtar successivt olika åtgärder. Det innebär också att de analyser som socialdemokraterna i sin motion 372 vill få till stånd är analyser som redan görs i departementet. I den frågan delar utskottsmajoriteten helt motionärernas uppfattning. Det här bygger på behandlingen av en motion förra året, och riksdagen gav då regeringen till känna vad som beslutats. Dessa analyser kommer att beaktas i departementets fortsatta arbete med finansplaner och långtidsbudgetar. Regeringen kommer också att undan för undan vidta olika åtgärder. Då arbetet således pågår för fullt i departementet, ser vi inget behov av den parlamentariska utredning som vpk önskar få till stånd. Vi avstyrker därför reservationerna 1 och 3. Lennart Blom sade att det alternativ som egentligen finns till det arbete som pågår i departementet är det som tas upp i de båda moderata motionerna. Jag vill verkligen understryka att de utgör alternativ, även om jag inte alls tycker om dem. De går ut på en privatisering och det man kallar för en systemförändring av den offentliga sektorn. Moderaterna vill ersätta så mycket som möjligt av offentlig verksamhet med privata marknadslösningar. Det skall till att börja med ske genom en avkommunalisering och genom att man övergår från skattefinansiering till mer av avgiftsfinansiering. Sedan skall barnomsorgen, åldringsvården, äldreomsorgen, missbrukarvården m.m. privatiseras och utsättas för ökad konkurrens. Statliga lönsamma företag skall utförsäljas till privata kapitalintressen. Televerket, posten, luftfartsverket och SJ skall omvandlas till aktiebolag. Privatskolor skall uppmuntras. Parkförvaltning, brandförsvar och gatuunderhåll skall utföras i privat regi, osv. Lennart Blom sade också att de motsättningar som finns speglas bra i detta betänkande. Det vill jag verkligen understryka. Från moderat håll har man ju gått så långt — det har framgått både av Rolf Rämgårds och av Björn Molins inlägg här — att såväl centerpartiet som folkpartiet i sin reservation 5 känner sig föranledda att klart ta avstånd från de moderata motionerna. De gör det med följande markering: ”De krav på systemförändringar som framförs i motionerna 1433 och 2031 skulle leda till en alltför långtgående omvandling av den offentliga sektorn.” Centern och folkpartiet säger sig därför inte kunna tillstyrka dessa motioner. Det är bra med denna klara markering från mittenpartierna i denna politiskt så viktiga fråga. Jag tycker att denna markering är värd att ordentligt uppmärksammas, eftersom den ändå ger uttryck för en viktig skiljelinje inom det borgerliga blocket. Fru talman! Med det sagda yrkar jag avslag på de moderata reservationerna 2, 4 och 7 samt även på mittenpartiernas reservation 5, som, även om den uttrycker en klar markering åt höger, ändå uttalar sig, som vi ser det, alltför positivt för en ökad konkurrens och privatisering av den offentliga verksamheten. Vidare yrkar jag avslag på reservation 6, där de tre borgerliga partierna har enat sig om en tillfällig kampanj mot krångel och byråkrati, något som vi anser bättre åtgärdas med de handlingar som man nu arbetar med i departementet och de riktlinjer som statsrådet har dragit upp i propositionen. Slutligen yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman! Jag vill till herr Sundgren och den socialdemokratiska sidan helt kort säga att det alternativ som beskrivs i de bägge moderata motionerna framför allt tar sikte på att man skall pröva sig fram. Den motsättning som herr Sundgren vill spela upp mellan de tre borgerliga partierna är faktiskt mycket blygsam. Den gäller inte rörelseriktningen, möjligen takten. Vad som nu är väsentligt — det är i detta avseende som meningsmotsättningarna framför allt föreligger — är att socialdemokratin är ovillig att över huvud taget utsätta den offentliga sektorn för den naturliga, nödvändiga och nyttiga konkurrens som det skulle innebära att man fick pröva privata lösningar. Såsom illustration räcker det med att nämna CityAkuten och Pysslingen. Även utvecklingen på skolområdet drivs numera planmässigt under socialdemokratisk ledning i den riktningen att utbudet skall bli ännu mindre. Även den lilla privata sektor som finns skall ytterligare begränsas. Här har vi alldeles uppenbart olika meningar. Herr Sundgren framhåller att man inte kan påverka innehållet i en verksamhet, om man inte har en demokratisk insyn. Det finns dock en alldeles utomordentlig möjlighet till påverkan inom ramen för en marknadshushållning. Det är helt enkelt att låta bli att utnyttja tjänsterna. I den moderata reservationen sägs det att om man ersätter den offentliga verksamheten med privata marknadslösningar, innebär det inte bara möjligheter till en effektivare och billigare produktion utan också en större variationsrikedom i tjänsteutbudet, vilket främjar valfriheten för både konsumenter och näringsidkare. Där ligger alltså vår grundläggande värde ring, och jag vill bara uttrycka den förhoppningen att det skall bli ett utrymme för en mindre rigid inställning på det här området. Mellan de borgerliga partierna är vi eniga om rörelseriktningen men förmodligen t. v. oense om takten. Fru talman! Till slut vill jag konstatera att det är ett grundläggande, underliggande misstag i den socialdemokratiska föreställningsvärlden att Sverige på något sätt skulle vara bäst på det sociala området. Numera är andra länder ikapp oss, och de är det genom en blandning av privat och offentlig verksamhet. De misslyckanden som vi här registrerar när vi sjunker tillbaka beror på att i det här landet har den offentliga sektorn tillåtits bli större än överallt eljest. Det är bara ett land som kan konkurrera med oss i fråga om vikande standard, och det är Danmark — det land som har näst störst offentlig sektor.

Fru talman! Utskottstalesmannen sade att den offentliga sektorn skulle komma alla till del och att det var viktigt att den var lösgjord från marknadskrafterna. Det fick inte vara utrymme för alltför mycket kommersiella intressen, sade han. Det är väldigt fina ord, men när man ser tillbaka på den s.k. tredje vägen, som socialdemokraterna presenterar, finner man att den har mycket gemensamt med de nyliberala vanföreställningarna. Här finns en nedskärningspolitik i fråga om socialt nödvändiga offentliga utgifter, här finns formuleringar i finansplaner som säger att först när den industriella sektorn har fått växa kan vi få råd att investera i den offentliga sektorn osv. Det vackra, litet nostalgiska talet från socialdemokratin gäller nog socialdemokratins framväxt och uppbyggnadstid under den kapitalism som gav utrymme för reformer, men det stämmer väldigt dåligt med den konkreta politik som förs i dag. Så hänvisar man till budgetunderskottet. Om man skall gå tillbaka litet till finanspolitiken i stort, så har vi i våra förslag väl motiverade inkomstförstärkningar som skulle kunna betala satsningarna inom offentlig sektor. Om man avstår från att utveckla den offentliga sektorn och använda detta instrument för fördelningspolitik och positiv utveckling i samhället och det fortfarande finns stora behov, vilket det finns — och jag tror inte att behoven blir mindre i och med att arbetstakten, utsugningen och arbetslösheten ökar — så lämnar man utrymme för att fylla de här behoven från privat sida. Jag tycker att man skall notera att propagandan mot den offentliga sektorn och propagandan för privata investeringar inom de här områdena går hand i hand. När man har lyckats komma så långt att regeringen skär ned tillräckligt mycket har man ju möjlighet att investera i offentlig sektor och göra profit på människors behov på ett sätt som Roland Sundgren säger sig inte vilja vara med om. Jag vet inte att det har hänt i någon kommunal församling, och jag har inte hört det här heller någon gång, att t.ex. moderaterna uttalar sig för en utbyggnad av kommunal barnomsorg eller ställer sig positiva till att man bygger ut kommunala daghem. Men så fort det finns en kö, så fort det finns ett stort behov, då är de där och propagerar för sin ”Pyssling”. Då vill de göra profit på barnens behov. Det är så det går till. Menar man att man skall mota marknadskrafterna, menar man att man skall bygga ett rättvist samhälle och samtidigt använda den offentliga sektorn som ett verktyg för att mota arbetslösheten, då måste man utveckla den offentliga sektorn och inte avveckla den.

Fru talman! Lennart Blom säger att man skall kunna pröva sig fram när det gäller olika privata lösningar. Från socialdemokratiskt håll talar vi om — det tycker jag framgår av de många sidor som statsrådet Holmberg har skrivit i inledningen till civildepartementets del av budgetpropositionen — att det är viktigt att vi på olika sätt effektiviserar den offentliga sektorn, att vi försöker få bort ineffektiva och invecklade regler och föreskrifter m.m. Men jag vill understryka den markering som jag gjorde inledningsvis, nämligen att det ändå finns områden som vi anser är så centrala och viktiga för alla människor att de icke lämpar sig för privata lösningar. Med privata lösningar menar jag sådana som man vill ha statsbidrag till. Det hindrar naturligtvis inte att Pysslingen och City Akuten m.fl. driver en privat verksamhet. Men att göra det med bidrag från staten är inte riktigt. När staten ger bidrag skall man också ha ett demokratiskt inflytande och en insyn och kunna påverka innehållet i verksamheten. Man kan också påverka de privata alternativen, säger Lennart Blom, genom att låta bli att utnyttja dem. Det är också så det går till. Det finns en stor grupp människor som inte har råd att utnyttja dessa alternativ. Vi kan se exempel på detta i länder där man har gått ganska långt när det gäller privata lösningar inom sjukvården: De som inte har privata försäkringar som täcker kostnaderna för denna vård får inte den vård de är i akut behov av. Jag noterar att Lennart Blom anser att de borgerliga är överens om rörelseriktningen men inte om takten. Det skulle vara intressant att få vissa markeringar från folkpartiet och centern på den punkten — även om det redan föreligger ganska klara markeringar. Till Hans Petersson i Hallstahammar vill jag säga att man inom vpk ofta bortser från den ekonomiska verkligheten — och det är naturligtvis ganska skönt att göra det. Man säger att socialdemokraterna anser att vi inte har råd att låta den offentliga sektorn växa. Det finns emellertid i inledningen till civildepartementets bilaga till budgetpropositionen klara uttryck för att vi anser att det är viktigt att se till att den offentliga sektorn växer. I långtidsutredningen ges också uttryck för detta.
Fru talman! Får jag bara helt kort tillrättalägga något som väl är ett missförstånd. När herr Sundgren opponerar sig mot att man skulle ha valfrihet — som är särskilt viktig om man har en privat sektor — hänvisar han till utländska erfarenheter. Vad jag syftade på var enbart det, att om man har en enskild verksamhet som inte fungerar därför att den är dålig, så utnyttjas den helt enkelt inte. Den valfrihet som skulle finnas om man finge en enskild sektor i konkurrens med den offentliga — även på de områden som vi har talat om -—tror vi vore utomordentligt värdefull. Om man nu på socialistisk sida är så övertygad om att allting är bra ställt inom den offentliga sektorn kan man knappast vara rädd för att släppa in ett konkurrensmoment, så jag tycker att man skall göra det.

Fru talman! Jag protesterar! Vänsterpartiet kommunisterna bortser inte från finansieringen. Vi gör det inte bekvämt för oss. Vi tar varje gång tillfälle ges en hård debatt med socialdemokratin om hur finansieringen skall ske. Att det sedan ligger utanför socialdemokraternas sinnevärld eller deras vildaste tankar att man skulle kunna göra ingrepp mot kapital och förmögenheter i den omfattningen att man finansierade rättvisa reformer är ett problem snarast för socialdemokratin och inte för oss. När socialdemokraterna säger att man kan släppa in privata alternativ bara de inte får statsbidrag, undrar jag om man har tänkt färdigt. Även om en läkarmottagning är privat eller om en barnstuga är privat och utan statsbidrag, innebär det att viktiga resurser i form av utbildad personal, pedagogiska tillgångar m.m. dras undan från den litet vidare tanken om omfördelningspolitik, dvs. att var och en skall få stöd efter sina behov i samhället osv. Det blir naturligtvis fritt att plocka de välbetalande kunderna, som kan komma före köerna, som snabbare kan få den bästa vården osv. Borde inte socialdemokratin vara mera på sin vakt mot privatiseringstendenserna, så att man verkligen ser till att de resurser som skapas med samhällets hjälp också används genom en rättvis fördelning? Är det ett USA Roland Sundgren vill ha, med privata sjukförsäkringar och stora sjukhus som konkurrerar med varandra om den förnämsta dataoch röntgenutrustningen för att värva kunder, eller är det en fördelning av de samlade resurserna för att nå den breda massan och dess problem?
Fru talman! Lennart Blom säger att allt inte är bra ställt och frågar varför vi inte är mera beredda att släppa in privata intressen. Vi menar att detta för alla människor är så centrala och viktiga områden att de så långt som möjligt bör lösgöras från marknadskrafterna. Det finns alltså andra vägar, och föredragande statsrådet pekar på dem i civildepartementets bilaga till budgetpropositionen. Det finns verkligen anledning att se över en del av byråkratin och undersöka hur servicen fungerar inom den offentliga sektorn, men vi anser inte att privata lösningar är den väg man bör gå. Hans Petersson i Hallstahammar säger att vpk inte alls bortser från finansieringen. Jag sade att vpk många gånger gör det — det har vi upptäckt. Men jag tog också upp detta att vi måste ta hänsyn till det statsfinansiella läget. Vi har inte en isolerad ekonomi i Sverige, utan en ekonomi som är beroende av ganska mycket, inte minst av omvärlden. Det gör att man inte utan vidare kan vifta bort sådant som stora budgetunderskott och stora utlandslån. Vi uttalar oss ändå för en ökad offentlig sektor, och vi är klart medvetna om de stora behov som finns. Långtidsutredningen ger också uttryck för behovet av en ökning av den offentliga sektorn. Vi får kanske återkomma mera till det när vi skall behandla de frågorna. Jag ser på inget sätt ett USA framför mig. Hans Petersson är väl medveten om hur vi genom vissa ramar och regler här i samhället fördelar resurserna, inte minst på detta område, på ett sådant sätt att vi ser till att alla människor får en bra omsorg och en bra vård. Det visas inte minst av den överenskommelse som nyligen har träffats mellan regeringen och Landstingsförbundet när det gäller sjukvården.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att säga något om kommittéanslaget i civildepartementets huvudtitel. Där återfanns nämligen i januari överraskande — för att inte säga överrumplande — anslaget till bibelkommissionen. Eftersom jag är den ende av bibelkommissionens fyra ”politiskt” utsedda ledamöter som f. n. tillhör riksdagen, har jag ansett mig skyldig att göra en markering här. Det är nämligen under den huvudtitel, som vi nu behandlar, som den finansiella grunden för den fortsatta nyöversättningen av Gamla Testamentet återfinns. I kulturutskottets betänkande 1983/84:14, som kommer att behandlas i kammaren i morgon, kommer förmodligen en sakdebatt i frågan att föras. Men den kommer då att föras på grundval av dagens fait accompli. Jag vill därför till kammarens protokoll på denna punkt läsa in relevanta delar av vad bibelkommissionens styrelse den 30 januari i år uttalade inför beskedet att kommissionen förflyttats från utbildningsdepartementets kulturenhet till civildepartementets kyrkoenhet: ”Bibelkommissionen har sedan 1 juli 1976 tillhört utbildningsdepartementets kulturenhet. Denna ordning har både av kommissionen själv och inte minst av utomstående uppfattats som en tydlig markering av översättningsarbetets allmänkulturella betydelse. I kommissionens direktiv framhålls att staten från allmänkulturella utgångspunkter har ett intresse av att tillse att en användbar bibelöversättning finns tillgänglig samt att frågan om en bibelöversättning inte enbart kan anses vara en inomkyrklig angelägenhet. Bibelkommissionens arbete syftar, också med direktivens ord, till att ge den nya bibelöversättningen ställning som huvudtext på svenskt språkområde. För den inriktningen har den nuvarande ordningen varit ett starkt stöd. Om däremot kommissionen i fortsättningen tillhör civildepartementets kyrkoenhet och delvis finansieras via kyrkofondsmedel kan översättningsarbetet komma att uppfattas som en angelägenhet för svenska kyrkan. Arbetets ekumeniska och allmänkulturella karaktär försvagas och det kan uppstå osäkerhet i fråga om kommissionens självständighet.” Det bör kanske erinras om att i bibelkommissionens styrelse ingår också företrädare för de fria samfunden och för katolska kyrkan, liksom även överrabbinen i Stockholm. Regeringen har förmodligen varit omedveten om att vad som inom denna kanske enbart betraktas som en enkel, praktisk åtgärd för många av dem som är verksamma ute på fältet kan befaras bli uppfattat som en symbolhandling. Det citerade uttalandet innebär däremot självfallet inte någon misstroendeförklaring mot civilministern personligen. Han är välkommen att träffa och resonera med kommissionen. Fru talman! Det är tyvärr inte meningsfullt att framställa något yrkande i denna sak.
Kammaren övergår nu till att debattera finansutskottets betänkande 28 om datapolitiska frågor och redovisning av statsförvaltningens ADB-användning m.m.

Fru talman! Användningen av datateknik och elektronik i det svenska samhället är omfattande och vidgas till att gälla allt fler områden. Detta gäller både i industrin, i servicesektorn och i den offentliga förvaltningen. Datatekniken sprids nu även till hemmiljön, till fritidsverksamhet m.m. Takten i utvecklingen och även införandet av ny datateknik är hög. Enligt studier inom OECD kommer i mitten av 1980-talet ca tre fjärdedelar av alla förvärvsarbetande inom USA i sin arbetssituation direkt eller indirekt att ha kontakt med och vara beroende av informationsbehandlingssystem. Undersökningar i Sverige bekräftar att liknande förhållanden i stort sett råder här. Vid internationella jämförelser framstår Sverige som ett av de mest genomdatoriserade länderna.

den offentliga sektorn har varit rationalisering och kostnadssänkningar. ADB är, rätt utnyttjad, ett hjälpmedel att öka nyttoeffekten av insatta resurser. Frågan är om inte ADB tillsammans med organisationsoch personalutveckling är det viktigaste medlet för effektivisering och förändring och utgör en grundläggande förutsättning för kostnadsbesparande utveckling inom den statliga sektorn. : Statens användning av informationsteknologi, ADB, har dock hittills i viktiga avseenden inte varit särskilt framgångsrik. Betydande kostnadsöverskridanden, förseningar och tekniska problem har snarare varit regel än undantag. Detta beror dock mer på brister i inblandade myndigheters förmåga att utnyttja hjälpmedlen samt en förkärlek till komplexa, centraliserade systemlösningar, än på hjälpmedlet som sådant och de möjligheter detta erbjuder. En betydande del av de stora statliga ADB-system som är i drift kommer att behöva genomgå omläggningar i större eller mindre grad vid 1980-talets mitt eller åren närmast därefter. Flera orsaker kan anges till detta. Systemlösningarna är gamla, i flera fall från 1960-talet. Successiva, mindre förändringar har medfört höga underhållskostnader. Systemen tillfredsställer inte nuvarande högre krav på användarvänlighet och arbetsmiljö. Datorerna är oekonomiska. Sårbarhetsoch säkerhetsskyddet är inte tillfredsställande m.m. Dessa problem har påtalats i en rad motioner under tidigare år och måste nu beslutsamt angripas. Lennart Blom och jag har tagit upp de här problemen i motion 2111. Vi efterlyser i den motionen också en samlad statlig datapolitik, som utskottet genom ett tillkännagivande till regeringen också stöder. Utskottet uttalar sig alltså för att ett samlat datapolitiskt program bör utarbetas. Det innebär också indirekt att utskottet säger att den socialdemokratiska regeringen inte har någon samlad datapolitik, vilket bör noteras — i debatten låter det i bland tvärtom. Men vi är ändå inte helt nöjda med detta, eftersom vi har ytterligare krav framförda i vår motion. Dessa krav anser vi borde ha legat till grund för regeringens fortsatta arbete med ett datapolitiskt program, och därför har vi reserverat oss. I reservation 1 har vi utvecklat tre av våra förslag närmare. Det första förslaget rör de exempel på ADB-system inom den civila statsförvaltningen som av olika skäl behöver genomgå ganska stora förändringar. Bland dem kan nämnas rättsväsendets informationssystem, skatteadministrationens ADB-system, allmänna försäkringsväsendets ADB-system, system S, centrala biloch körkortsregistersystemet, studiestödssystemet, invandrarverkets ADB-system, fastighetsdata och inskrivningsregistersystemet. Flera av dessa krav på förändringar har behandlats av separata utredningar. Den sammanlagda insats som kan bli erforderlig saknas det dock i hög grad kunskaper om. Detta är enligt oss moderater en allvarlig brist som bör avhjälpas genom en särskild sammanställning med förslag till prioriteringar under 1980-talet. Allt kan ju inte göras på en gång och utan samordning. Den andra fråga som vi anser vara viktig och behöver ytterligare belysning är den statliga dataverksamhetens inverkan på övriga sektorer. Ingen av alla de utredningar som genomförts eller f. n. pågår på området har, såvitt vi kunnat finna, behandlat eller har i uppdrag att behandla frågan om hur ADB-verksamheten inom statsförvaltningen påverkar villkoren för näringsliv, företag och framför allt enskilda medborgare. I Sverige, kanske mer än i något annat demokratiskt land, är alla delar av de offentliga och de privata sektorerna i hög grad integrerade med varandra. Detta förhållande har blivit än tydligare genom datoriseringen, som möjliggjort och delvis t.o.m. krävt ett ökat informationsflöde mellan myndigheter, näringsliv och enskilda medborgare. Rationaliseringsarbete och användning av ADB inom statlig verksamhet får därigenom en genomslagskraft på företag och enskilda som är betydande. Detta återverkar bl.a. på säkerhet och sårbarhet och även på förutsättningarna för integritetsskydd för individer och företag samt på verkstryggheten. Enligt vår mening är detta så väsentligt att det bör utredas i särskild ordning, vilket vi också kräver i vår motion. Varför övriga partier inte har accepterat vårt önskemål förstår jag inte. Tycker man att allt är bra? Tycker man t.ex. att integritetsskyddet är tillfredsställande? Dessa nämnda frågeställningar omfattas inte heller av uppgifterna för datadelegationen, som i huvudsak är ett allmänt forum för åsiktsoch informationsutbyte mellan vissa intressenter inom datapolitikens område. Det kan också ifrågasättas om datadelegationen i dess nuvarande utformning är ett lämpligt organ att behandla dessa frågeställningar. I motionen har vi inte tagit upp datadelegationens nuvarande funktion, men vi förutsätter att, i det arbete som nu beställs av regeringen, också datadelegationens framtida roll kommer att behandlas. Jag vill bara erinra kammaren om att vi motionärer i fjol föreslog att datadelegationen skulle upphöra med sin verksamhet. Vi har i princip inte ändrat uppfattning i den frågan utan avser att återkomma när vi kan ta ställning till regeringens samlade förslag på det datapolitiska området. Den tredje punkten rör utredning om förutsättningarna för ett statligt organ för administrativ utveckling. Enligt samstämmiga bedömningar är de svåraste problemställningarna inom ADB-området inom överskådlig framtid inte förknippade med datorernas prestanda eller funktioner eller med de tekniska möjligheterna. Det är mycket mer väsentligt att öka effektiviteten i systemutvecklingsprocessen samt att skapa flexibilitet och enkelhet i användningen av de system som utvecklas. Andra frågor av stor vikt är förbättring av styrning, tillskapande av strategier för administrativ utveckling av ADB samt utformning av standards e. d. som hjälpmedel för att åstadkomma enklare system och datorstrukturer än hittills. Det finns ingen institution som har till uppgift att på ett övergripande sätt stimulera till och stödja forskning och utvecklingsarbete m.m. på det administrativa området. På det tekniska området har vi STU, men det saknas en sådan myndighet på det administrativa området. Detta trots att det administrativa området sysselsätter fler personer i Sverige i dag än det tekniska området. Det finns således inget samlat grepp eller någon policy för stöd och stimulans till administrativ utveckling i likhet med STU:s insatser för den tekniska utvecklingen. Eftersom ingen annan myndighet har till uppgift att stödja denna administrativa utveckling på nationell nivå, har STU delvis tagit på sig sådana uppgifter. Exempel på detta är det s.k. ramprogrammet för kunskapsutveckling inom informationsbehandlingsområdet, vissa teknikupphandlingsprojekt samt den aviserade fortsättningen på det nationella mikroelektronikprogrammet, NMP. En rad olika åtgärder behöver vidtas beträffande informationsteknologins och ADB-teknikens användning inom administrationen. Vidden av dessa framgår bl.a. av debatten om NMP. En grov antydan om de kvantitativa omfattningarna av dessa problem är att om NMP-insatsen är 700 milj.kr. är behovet på den mjuka sidan uppskattningsvis av storleksordningen 7 000 milj.kr. under motsvarande tidsperiod. Insatserna behöver samordnas för att de effekter som eftersträvas skall kunna uppnås. Dessa uppgifter på nationell nivå bör anförtros åt ett särskilt organ. Det kan i princip ske antingen genom att ett befintligt organ erhåller förändrade, vidgade och delvis nya arbetsuppgifter eller genom att ett nytt organ tillskapas. Oavsett vilken av dessa metoder som väljs, kommer det att påverka arbetsuppgifterna för andra myndigheter och organisationer. Vi reservanter tycker att så mycket talar för ett sådant här organ att frågan bör utredas närmare. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 vid finansutskottets betänkande 28.

Fru talman! I finansutskottets betänkande 1983/84:28 behandlas datapolitiska frågor och redovisning av statsförvaltningens ADB-användning. Man kan säga att datatekniken är något av dagens och framtidens spett. Naturligtvis är denna teknik betydligt mer avancerad och komplicerad, men samtidigt skall den inte vara så komplicerad att den styr människorna, utan det bör vara tvärtom. Vi måste med andra ord använda denna teknik till att förbättra och underlätta på alla områden i samhället. Det är därför angeläget att vi inte styrs av den resurs som dataoch elektroniktekniken innebär. Vi måste ha ett mål för hur denna utveckling skall styras. Riksdagen antog våren 1982 ett datapolitiskt program om en samordnad datapolitik. I den proposition som låg till grund för riksdagsbeslutet redovisades principer och riktlinjer för datateknikens användning. Dessa berörde integritet, sårbarhet, sysselsättning, regional utveckling, arbetsinnehåll och arbetsmiljö.

Regeringen har inte tillräckligt handfast fört frågan vidare. Kategori 1 och 2 i det av riksdagen antagna programmet för samordning måste fullföljas av regeringen. Det är också mycket angeläget att man utarbetar s.k. generalplaner, som är långsiktiga och har som mål att ADB-system skall föras ned mer på regional och lokal nivå — alltså en decentraliserad dataverksamhet. Detta är ytterst viktigt för att kunnandet och den tekniska utvecklingen skall kunna spridas i hela organisationen. Detta framkommer i reservation 2, som vi från centern fogat till utskottets betänkande och som jag yrkar bifall till. I motion 1424 av Bengt Kindbom m.fl., centerpartiet, tar motionärerna upp de principiella motiven för en anpassad dataverksamhet. Motionärerna, som speglar centerns uppfattning i datapolitiken, anför att det, för att man skall uppnå ett decentraliserat samhälle, krävs spridning av datakraft, ADB-personal, kunnande, kompetens och påverkansmöjligheter. Det är avgörande förutsättningar för att främja verksamheten och för utveckling i alla delar av landet, sägs det. Detta särskilt med tanke på den betydelse datatekniken kommer att ha i framtiden, både inom näringsliv och offentlig förvaltning. Decentralisering är ett viktigt medel för att åstadkomma fördjupat arbetsinnehåll för de anställda, för att öka användarinflytande och effektivitet samt — inte minst — för att minska sårbarheten. Det är också viktigt att långsiktiga generalplaner för de stora statliga ADB-systemens struktur utarbetas snarast. Det utredningsarbete som redan pågår måste inordnas i dessa generalplaner med målsättningen att åstadkomma decentralisering till regional och lokal nivå. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att utarbeta generalplaner för de största ADB-tillämparna inkl. den statliga servicebyrån DAFA. Den nuvarande socialdemokratiska regeringen har splittrat datafrågorna och försummat möjligheten att fortsätta det arbete som inletts för att skapa en samordnad datapolitik. Med hänvisning till riksdagens tidigare ställningstagande med anledning av förslagen i proposition 1981/82:123 om samordnad datapolitik bör regeringen därför ges i uppdrag att fullfölja arbetet med samordnad datapolitik. Jag kan konstatera att också en majoritet i finansutskottet har ansett att regeringen inte har en samlad datapolitik. Utskottsmajoriteten uttalar — och framför därvid kritik mot regeringen — att det som utskottet anfört om behovet av ett samlat datapolitiskt program bör ges regeringen till känna. Samtidigt är utskottsmajoriteten kritisk mot regeringen när det gäller redovisningen av användningen av ADB i statsförvaltningen. Utskottsmajoriteten anser att en redovisning av utredningsarbetet på dataområdet och av användningen av ADB i statsförvaltningen även fortsättningsvis bör ske i budgetpropositionen. — Föredragande statsråd har i propositionen anfört att detta inte fortsättningsvis bör redovisas. Utskottsmajoriteten går alltså emot det förslaget, vilket är bra. Föredragande statsrådet har samtidigt anfört att datadelegationen inte behöver ytterligare direktiv för sitt arbete. Vi hade en debatt om det förra året. Inte minst utskottsmajoriteten ansåg då att det behövdes ytterligare direktiv för datadelegationens arbete — om man inte helt enkelt skulle tänka sig att datadelegationen i sin nuvarande utformning skulle upphöra. Föredragande statsrådet går emot kravet på nya direktiv. Han anser att delegationen fortsättningsvis bör fungera som ett forum för åsiktsoch informationsutbyte mellan riksdagspartierna, regeringskansliet, arbetsmarknadens parter, kommunförbunden och andra viktiga intressenter inom datapolitikens område. Jag kan konstatera att en omsvängning tydligen skett på det här området; inte minst har utskottets ordförande bytt sida. I budgetpropositionen, bil. 2, redovisas vilka utredningar som pågår. Det är en mängd utredningar. Man kan fråga sig varför det inte är någon samordning mellan de olika utredningarna och vad är målsättningen. Inom den s.k. ALFA-kommittén pågår ett utredningsoch utvecklingsarbete avseende ADB-verksamheten inom den allmänna försäkringen. Regeringen gavi juni 1983 riksförsäkringsverket i uppdrag att i samråd med statskontoret och i nära samarbete med försäkringskassorna genomföra ett utredningsoch utvecklingsarbete samt praktisk försöksverksamhet för att bl.a. få underlag för ett ställningstagande i fråga om den långsiktiga inriktningen av ADB verksamheten inom den allmänna försäkringen. Det gäller en mera praktisk inriktning av hur arbetet skall bedrivas på dataområdet inom riksförsäkringsverket. Därmed har man inte satt upp något mål. Det sägs ingenting om det skall vara en decentraliserad verksamhet eller om det skall vara centraliserad verksamhet ute på försäkringskassorna. Många av arbetstagarna på försäkringskassorna frågar sig: Vilken målsättning har regeringen i det här fallet? Det finns inte heller någonting skrivet i uppdraget från regeringen. På ett område har det dock föreslagits decentralisering när det gäller den långsiktiga inriktningen av verksamheten inom ADB-området. Det gäller statsförvaltningen och försvaret. Där håller man på att utarbeta ett system som kallas Struktur 90. Det är utomordentligt angeläget att man för över detta också på andra områden inom statsförvaltningen. Inriktningen innebär i stort sett att ADB-systemen skall distribueras till användarna, att den regionala och lokala nivåns behov av datorstöd skall förbättras samt att kunskaper om ADB och dess möjligheter skall kunna ökas inom organisationen. Förbättrade metoder för systemutveckling samt standardiseringsåtgärder skall ägnas särskild uppmärksamhet i syfte att sänka kostnaderna för ADB-verksamhet. Inom försvaret pågår nu förberedelsearbetet för övergången till det system som föreslås i Struktur 90. Bl. a. har överbefalhavaren gett ut anvisningar för införande av Struktur 90 som vägledning för systemutvecklande myndigheter. Jag tycker att det här är ett eftersträvansvärt system som även andra förvaltningar inom staten borde ta efter för att få en bättre decentraliserad datautveckling inom landet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vår reservation till utskottets betänkande och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I flera motioner till årets riksmöte begärs att regeringen lägger fram förslag till ett datapolitiskt program och att regeringen samlar sig för att formulera en datapolitik. Motionerna behandlas i föreliggande betänkande från finansutskottet. Utskottet uttalar att man delar motionärernas uppfattning att det är mycket angeläget att ett samlat datapolitiskt program utarbetas snarast möjligt. Man säger att de synpunkter som förs fram i motionerna bör prövas under arbetet med ett sådant program och att detta i övrigt skall grundas på det mycket omfattande utredningsarbete, som kommer att föreligga inom det närmaste halvåret. Vi från vpk tycker att det är positivt att utskottet förmått att samla sig till en klar beställning hos regeringen med innebörden att Sverige behöver en samlad datapolitik. Försök har ju redan tidigare gjorts, i form av den proposition som gick under namnet Samordnad datapolitik och som presenterades för riksdagen våren 1982.

riksdagen i vanlig ordning behandlade separat i resp. fackutskott. Det blev en samlad proposition, det blev en samlad debatt — men det blev inte en samordnad datapolitik. När det gäller den beställning utskottet och riksdagen nu kommer att göra hos regeringen om ett datapolitiskt program noterar vi naturligtvis som positivt att de synpunkter vi fört fram i motion 1437 skall prövas i detta arbete. I den motionen lägger vi fast några övergripande värderingar, som vi anser måste vara grunden när ett sådant program tas fram. Vi analyserar teknikens roll i det kapitalistiska samhället och drivkrafterna bakom tekniken, och vi visar på datateknikens egenart jämfört med många andra tekniska omvälvningar. Datateknikens breda tillämpbarhet, dess flexibilitet, dess möjligheter att starkt rationalisera och förbilliga produktionen, dess möjligheter till distans mellan det mänskliga, direkta arbetet och dettas medel och ändamål samt de komplicerade och omfattande samband datatekniken förmår upprätta gör att datoriseringen alls inte är någon given process, vars verkningar man skall invänta och anpassa sig efter. Dess värre har många av de utredningar som arbetat, och som ju skall ligga till grund för det datapolitiska programmet, i mångt och mycket haft en mycket passiv hållning till tekniken. Man har studerat, analyserat och prognostiserat och sedan ganska snart förlorat sig ner i datateknikens tusentals detaljaspekter. I stället för att exempelvis diskutera hur arbetet som sådant skall värderas och vilka krav som skall ställas på arbetets organisation, arbetets innehåll, människans möjligheter att i sitt arbete få inflytande över och insikt om arbetsprocessen i stort och utifrån den typen av resonemang sedan analysera vilka krav som måste ställas på datatekniken, har utredningarna oftast gått den motsatta vägen.

Herr talman! Det skall bli intressant att nu se om en socialdemokratisk regering förmår att lyfta sig från den nivå de datapolitiska utredningarna har arbetat på och formulera en datapolitik som främjar demokratiska strukturer och står i överensstämmelse med humanistiska värderingar och motverkar alienation och mänsklig maktlöshet, som vi uttrycker det i vår ena att-sats till motion 1437. Det är ett svårt arbete regeringen har framför sig: att formulera konkreta och genomförbara åtgärder som gynnar en demokratisk utveckling, som skapar full sysselsättning, som skapar ekonomisk, social och kulturell jämlikhet, som främjar en god arbetsmiljö osv., för att låna några av de vackra orden från den förra propositionen. Vi vill inte säga att vi har alla svaren, men vi menar att den grundsyn och den värdering av datatekniken som präglar vår motion måste vara vägledande i ett sådant arbete. Utskottet har i detta betänkande avstått från att i sak behandla olika förslag. Vi har en viss förståelse för det — en utskottsbehandling skulle inte bli så omfattande och grundlig som denna fråga kräver. Vi har i vår tur avstått från att reservera oss och har i stället i ett särskilt yttrande markerat vår grundsyn i de datapolitiska frågorna. Vi ser från vpk:s sida med stor förväntan fram emot ett förslag till ett samlat datapolitiskt program, och vi återkommer naturligtvis när det förslaget är framlagt, i den mån våra krav då inte är tillgodosedda.